Herr talman! Från folkpartiets sida har vi länge drivit kravet att man skall underlätta för ungdomar att få tillträde till högre utbildning. Ungdomar som lämnar gymnasieskolan får allför ofta vänta ett antal år, innan de får tillträde till högre utbildning. Därför föreslår folkpartiet att direktantagningskvoten skall höjas till 50 96. Vi tycker att det är riktigt att genomföra den förändringen, även om konsekvensen blir att antalet äldre sökande minskar. Behovet av högskoleutbildning för äldre kan inte rimligen sägas vara lika stort som när antagningssystemet infördes 1977. Även efter en sådan här förändring har vi sannolikt världens kanske generösaste antagningssystem för äldrestuderande. Folkpartiet har också länge, som enda parti, konsekvent drivit kravet på viktade betyg. Det är inte ovanligt att många elever i dag väljer att läsa korta och mindre arbetskrävande linjer för att kunna erhålla en högre betygspoäng. I stället för att välja linjer utifrån vad som ger dem den bästa förberedelsen för högskolestudier, väljer de linjer där det är lättast att få höga betygspoäng. Vi har därför fört fram tanken på en för viktade betyg ny modell, som innebär att ett ämne som lästs i gymnasiet fler veckotimmar i flera årskurser skall väga tyngre än betyg i ämnen som lästs få veckotimmar i få årskurser. Har man t.ex. läst två veckotimmar i ett ämne endast en årskurs, bör betyget multipliceras med 2, dvs. 1 x 2 = 2. Har ämnet lästs tre veckotimmar i tre årskurser bör betyget multipliceras med tre, dvs. 3 x 3 = 9. Detta är alltså en rättvisare viktning än den vi faktiskt har i dag, där varje ämne, oavsett hur mycket eller litet man har läst det, väger lika tungt. Jag vågar påstå att folkpartiets förslag om införande av viktade betyg har ett mycket starkt stöd både bland elever, lärare och föräldrar. Den uppfattningen har jag fått efter besök på olika skolor i landet. Dagens system upplevs inte som rättvist. Folkpartiet tycker nu också att den allmänna behörigheten skall ändras. För tillträde till de längre högskoleutbildningarna skall krävas treårig gymnasiekompetens. Dessutom bör krävas minst betyget 3 i vart och ett av de karaktärsämnen som ingår i utbildningen. Därmed får den enskilde studenten större förusättningar att bedriva framgångsrika studier, och studieavbrotten blir färre. Att ta in studenter med alltför dåliga förkunskaper är ett dåligt system. Jag har träffat många universitetsoch högskolelärare som har sagt att de med stor förtvivlan har tvingats i skrivningar underkänna studenter som har kommit in med otillräckliga förkunskaper. Dessa studenter har sedan fått avbryta sina studier. Det är alltså egentligen ett ganska grymt system att lägga förkunskapskraven på en alltför låg nivå. En annan sak är att man självfallet skall underlätta för alla att få den behörighet som krävs, men man skall utgå ifrån realistiska förutsättningar. Vi tycker också att det skall inledas en försöksverksamhet med kompletterande antagningsprov. Proven bör utformas så, att de mäter både allmänkunskap och kunskap som är särskilt relevant för utbildningen. Det innebär att om man har missat vid betygsintagningen får man vid antagningsproven en ny chans att komma in på utbildningen. Det finns många intressanta utländska förebilder, som kan ge inspiration till ett sådant system. Det går säkert inte att få till stånd antagningsprov på alla utbildningslinjer, men där det går bör man införa det, tycker vi. Vi för också fram tanken på att de lokala högskolorna skall få större frihet att besluta om den lokala antagningen. Gör man då bedömningen att en institution kan ta emot samtliga sökande som uppfyller behörighetskraven, behövs inte det nuvarande lokala antagningsförfarandet. Det enda som behövs är formell antagning i samband med registrering. En sådan förändring leder till både administrativa förenklingar och besparingar, och den förändringen är faktiskt i dag också på väg på olika universitet och högskolor. De här förslagen har vi från folkpartiets sida fört fram motionsvägen, och jag har följt upp dem i reservation nr 7. Det bör vara möjligt att i en anslagsframställning inom högskolan föreslå nedläggning också av en hel högskoleenhet, om det är motiverat. Vi har i och för sig ingen önskan om att lägga ned någon högskoleenhet, men vi tycker det är fel att till varje pris och för lång tid framåt cementera den nuvarande högskoleorganisationen. I reservation 5 utvecklar vi vår syn på den punkten. Tillsammans med centerpartiet och moderaterna föreslår folkpartiet i reservation 6 att treåriga planeringsperioder för universitet och högskolor skall genomföras. I folkpartiets partimotion föreslår vi också att man nu skall studera och pröva erfarenheterna av vissa högskoleorgans arbete och sammansättning. Vi sade i vår motion att man bör ifrågasätta den nuvarande ordningen, där företrädare för studerande och företrädare för personal, utsedd av arbetstagarorganisation, medverkar i prövningen av meriterna för sökande till bl.a. professurer. Det är ofta en mycket svår situation som man försätter dessa representanter i, och ofta tycker de själva att det är en mycket besvärlig situation. Principen att vetenskapligt kompetenta personer skall göra vetenskapliga bedömningar har mycket som talar för sig. I reservation 10 har vi fått moderaternas stöd för det här förslaget i folkpartimotionen. I reservation 11 föreslås bifall till ett annat krav i folkpartimotionen. Återinför filosofie kandidatexamen för studier om minst 120 poäng, dvs, tre år! Birger Hagård har utvecklat argumentationen på den punkten. Kräv fördjupningsstudier, säger vi, för att man skall kunna få ut den här examen, så får den också en kvalitetsstämpel. Det är inte något fel med en kvalitetsstämpel. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte ställer upp på den här förändringen. Jag hade själv i det längsta hoppats på att vi skulle kunna nå en bred enighet i utskottet om ett klart uttalande om vikten av att återinföra filosofie kandidatexamen. Det är samma sak med det här kravet som med kravet på riktade betyg — nog har det ett mycket kraftigt stöd ute på de olika högskolorna! I det särskilda yttrandet nr 1 påminner jag om att folkpartiet konsekvent och även i andra sammanhang har föreslagit en avveckling av regionstyrelserna. Det innebär, menar vi, en avbyråkratisering av högskolan. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6, 7, 10 och åt

Herr talman! Det finns inte ett enda exempel i historien på en nation som klarat av att bygga samhället på å ena sidan ett visst mått av tekniskt kunnande och å andra sidan ett visst mått av insikt och kunnande inom humaniora och samhällsvetenskap. Snarare är det så att all erfarenhet visar nödvändigheten av att dessa kunskapsområden går hand i hand, att de är direkt beroende av varandra. Dessa grundläggande villkor ställer stora krav på utbildningsväsendet. Det gäller såväl grundskola, gymnasieskola som högskola. I fråga om högskolan och dess olika utbildningar anser vi från vpk det naturligt att den bör ges ett ökat inslag av ämnen som psykologi, sociologi och pedagogik i utbildningar som civilingenjörsutbildning och ekonomutbildning. Det borde vara intressant för en blivande ekonom att få viss kännedom om vilka sociala, pedagogiska och sociologiska, ja, rent mänskliga behov, som också ställer krav och påverkar tillämpningen av kunskapen inom ekonomiska ämnen. Vi har föreslagit att de ämnen som jag här har nämnt borde ingå som en naturlig del också i civilingenjörsutbildningen. Kunskap om rent mänskliga behov tillsammans med teknik och ekonomi skulle motverka en flykt in i en drömvärld av export och uppfinningar. De kvalitativa förstärkningar med avseende på kunskapsinnehållet som vi föreslår för vissa högskoleutbildningar ställer också frågan om resursplanering inom högskolan på en framskjuten plats. Mot bakgrund också av den samhällsutveckling som vi har i dag med en allt större teknifiering av samhället och med allt större grupper av människor som kommer att efterfråga förhållningssätt och kunskap om rent livskvalitativa frågor kommer det att ställas krav på ekonomiska insatser inom högskoleområdet. Därför kan vi inte biträda ytterligare nedskärningar inom högskoleområdet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de av Maj Kempe avgivna reservationerna till det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Så har vi då kommit till betänkandet om vissa för den grundläggande högskoleutbildningen gemensamma frågor. Beträffande resursplaneringen inom högskolan har det sedan länge varit ett önskemål från högskoleenheternas sida att själva få avgöra var besparingar skall göras. Däri ligger förklaringen till att regeringen har valt att endast ange visst besparingsbelopp per högskoleenhet. Det går inte heller nu att ange under vilka statsbudgetanslag besparingarna nås. Det får anstå till dess högskoleenheterna hunnit fatta sina beslut och kan rapportera var de räknar med att ta ut sparbeloppen. Vi har erfarit att den tidpunkt som övervägs är våren 1986. Från utskottsmajoritetens sida vill vi också erinra om att högskoleenheterna alltsedan budgetåret 1981/82 har ålagts att genomföra besparingar inom administration och förvaltning. Regeringen har för varje budgetår angett ändamålet med och storleken av besparingarna. Vad gäller frågan om myndigheternas möjlighet att föreslå avveckling av viss högskoleenhet har vi pekat på att regeringens budgetdirektiv till myndigheterna formellt inte har några begränsningar, som skulle omöjliggöra förslag om avveckling av högskoleenhet. Av budgetpropositionen framgår emellertid att regeringens ambition är att i första hand lösa högskolans strukturproblem genom omstruktureringar av utbildningsutbudet inom enheter. Men det måste givetvis göras systematiskt och planmässigt. Planeringen måste göras såväl på kort som på lång sikt inför de förändringar som blir nödvändiga när ungdomskullarna minskar och arbetsmarknaden förändras. Anslagssystemet för högskolan bör inriktas bl.a. på att förenkla nuvarande system. Det bör innebära ökade möjligheter till långsiktig planering för högskoleenheterna och därmed en minskning av de arbetsinsatser som på olika nivåer inom högskoleorganisationen måste avdelas för arbetet med anslagsframställningar. Jag vill också i detta sammanhang erinra om rapporten Ledning, samverkan och administrativ utveckling inom högskolan som överlämnats från regeringen till UHÄ. I detta resursöversiktsprojekt har frågan om treåriga planeringsperioder diskuterats. En hel del synpunkter har tagits upp som rör antagningen till högskolan. Utskottsmajoriteten räknar med att de frågor som aktualiseras i detta avsnitt kommer att behandlas i tillträdesutredningen, vars förslag kommer att läggas fram i slutet av detta år. Men vi understryker att en viktig faktor när det gäller rekryteringen till högskoleutbildningen självfallet är hur studiestödet är utformat. En annan faktor är arbetsmarknadssituationen för de högskoleutbildade. I en reservation vill centern ha en högskola för södra Stockholmsregionen. Man vill att regeringen skall ta initiativ till en utredning om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för en sådan decentralisering. Utskottsmajoriteten anser att den bästa vägen att genomföra de förslag som upptas i reservationen är att decentraliserad högskoleutbildning anordnas. Då skulle man också slippa kostnaderna för ytterligare en högskoleförvaltning. När det gäller högskoleorganens sammansättning vill både moderaterna och folkpartiet ifrågasätta nuvarande ordning, där företrädare för studerande och företrädare för personal utsedda av arbetstagarorganisationerna medverkar i prövning av meriterna för sökande till bl.a. professurer. Nuvarande bestämmelser för detta antogs den 1 juli 1984, och utskottsmajoriteten anser det inte skäligt att nu ändra gällande ordning. Vad beträffar filosofie kandidatexamen har utskottsmajoriteten inhämtat att frågan om examensbenämningar inom det förutvarande filosofiska fakultetsområdet behandlas inom UHÄ i anslutning till frågorna om hur utbildning skall anordnas på det humanistiska ämnesområdet. Förslag är alltså att vänta i examensbenämningsfrågan. När det gäller reservationen med krav om en översyn av ekonomoch civilingenjörsutbildningarna kan jag nämna att ekonomutbildningen nyligen har varit föremål för en grundlig utredning. Beträffande civilingenjörsutbildningarna har UHÄ:s planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna vid flera tillfällen behandlat frågor om teknikens historiska utveckling. Som svar på reservationerna om utvärdering av högskolan kan framhållas att utvärderingsoch förändringsarbete fortlöpande sker även regionalt och lokalt vid de olika universiteten och högskolorna. I det arbetet deltar även de representanter för samhället utanför högskolan som finns i t.ex. UHÄ:s planeringsberedning, i regionstyrelser och i högskolestyrelser. Herr talman! Jag har nu redogjort för mina skäl att yrka avslag på reservationerna som är fogade till utbildningsutskottets betänkande 1984/ 85:24, och jag föreslår att riksdagen bifaller utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Vi har inte biträtt de nedskärningar på högskoleområdet som regeringen föreslår. Vi har sagt att framtiden kommer att ställa stora krav på högskolan, och vi ser ingen möjlighet att skära ner medlen dit. Nu säger Iris Mårtensson när det gäller ett förslag som vi har ställt om en utvärdering av hur högskolereformerna har fungerat, att UHÄ gör dessa utvärderingar. Men om vi kopplar ihop de ekonomiska möjligheterna att studera vid högskolan med högskolereformens intentioner och om Iris Mårtensson är beredd att pröva nedläggning av någon högskoleenhet, vore det då inte intressant — ur politisk ansvarssynvinkel sett — att se huruvida intentionerna med högskolereformen är möjliga att leva upp till?
Herr talman! I den utvärdering som väntas kan man ju plocka in precis alla de synpunkter som vpk tar upp. De här utvärderingarna görs alltid, både lokalt och regionalt, med utgångspunkt i de förslag och tankegångar som här har förts fram.

Herr talman! På grund av sjukdom har vi från centerpartiet inte kommit att anmäla oss i så god tid att vi kommit på vår rätta plats i talarordningen. Jag skall därför inte förlänga debatten, utan nöja mig med att markera vikten av ett par frågor. Vi har under två år i följd ställt krav på en mer långsiktig strukturplan för högskoleväsendet. Vi menar att de senaste årens beslut om nedskärningar och omstruktureringar i högskolan gett oss belägg för åsikten att den nuvarande planeringen är för kortsiktig och ryckig. Vi förnekar inte att det funnits och kommer att finnas behov av förändringar, men de måste ske på ett planerat sätt och under ordnade former. Det är här vårt krav på en strukturplan kommer in, och det är också skälet till att vi i utskottets betänkande reserverat oss på den punkten. Utöver detta, herr talman, vill jag yrka bifall till centerns reservationer 4, 6, 9, 11 och 13.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkande 27 om anslag till utbildning för vårdyrken m.m.

Herr talman! De moderata reservationerna till betänkandet som avser vårdyrkesutbildningen gäller i huvudsak tre grupper av frågor, dels ett hälsouniversitet i Linköping, dels långsiktsplaneringen och dels frågan om huvudmannaskap. Vad gäller det planerade hälsouniversitetet i Linköping skall jag fatta mig mycket kort. Det kan konstateras att mitt namn inte står på de moderata reservationerna i detta sammanhang. Jag har haft tillfälle att ingående och noga följa ärendet också i min vanliga yrkesverksamhet. Jag vill konstatera att Linköpings universitet på många områden är ett pionjäruniversitet i landet. Det gäller inte minst temaforskningen, det gäller data, det gäller det internationella utbytesprogrammet. Jag tror för eget vidkommande på att en satsning på ett hälsouniversitet skulle bli lyckosam. Det innebär eller kommer sannolikt att innebära att det behov av förnyelse inom vårdutbildningen som onekligen finns kan bli tillgodosett. Det är bra, såvitt jag ser det, att se på vården ur patientens synvinkel. Det är bra att försöka få till stånd en integrerad utbildning mellan de olika kategorierna. Men det är naturligtvis angeläget att mycket noggrant följa och utvärdera vad som kommer att ske. Jag vill också erinra om att i detta fall står man på en rätt stabil grund därigenom att långa förberedelser ägt rum innan detta förslag kommit på riksdagens bord. Man har ingående studerat också de många utländska förebilder som finns i Amerika och i Europa. Men det skall också konstateras att mina moderata partikollegers reservation inte innebär att man vill säga nej till en utbyggnad av läkarutbildningen i Linköping. Man säger inte heller nej av ekonomiska skäl till hälsouniversitetet, utan vill göra det av utbildningskvalitativa orsaker som jag inte kan sympatisera med. Men man anger alternativ. Man vill undersöka förutsättningen för en traditionell och fullständig läkarutbildning. I dag är som bekant de första två åren i läkarutbildningen vid Linköpings universitet förlagda till Uppsala. Det har också ställts upp ett annat alternativ som skulle kunna innebära att den medicinska fakulteten i Linköping inriktades mot specialistutbildning. Reservation 11, som moderaterna, centerpartiet och folkpartiet står bakom, stöder ett moderatkrav från två enskilda motionärer, Birgitta Rydle och Rune Rydén, om bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund. Frågan kommer att tas upp av Birgitta Rydle, varför jag inte går närmare in på den. Jag yrkar bara bifall till reservation 11. I reservation 12 tas upp krav på en utredning rörande förutsättningarna för ett statligt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna. Det är moderater och folkpartiet som står bakom denna reservation, som också den bygger på en moderatmotion av Siri Häggmark och Gullan Lindblad. Gullan Lindblad kommer närmare att beröra frågan. Jag tar heller inte upp den utan yrkar bifall till reservation 12. Ett av de stora problemen när det gäller bl.a. vårdyrkesutbildningarna är självfallet bristen på tillförlitliga prognoser om vad som kan inträffa i framtiden. Det är nödvändigt, som vi ser det, att förbättra prognosinstrumenten för att få till stånd ett mera allsidigt planeringsunderlag. Annars är risken stor dels för samhällsekonomiska felsatsningar, dels också för individuella tragedier på grund av arbetslöshet och stor skuldsättning. Det finns många tandläkare som går arbetslösa och som inte kan få jobb. För samhället har det inneburit stora kostnader att utbilda dem. För dem själva är det problematiskt, eftersom det inte finns något näraliggande yrkesområde som de skulle kunna ägna sig åt. Någon omskolning av personer inom läkaroch tandläkarkategorierna är inte så där förfärligt lätt att åstadkomma. Vad använder man arbetslösa läkare och tandläkare till? Bristen på prognoser gällde som sagt läkare, men det gäller i minst lika hög grad tandläkare. Vi har i dagsläget alldeles för många utbildningsplatser för tandläkare trots de nedskärningar som gjorts. Krav på ytterligare nedskärningar har också framförts i en motion av Inger Koch. Men vi moderater står fast vid den överenskommelse som gjordes förra året. Vi har alltså inte nu yrkat på några ytterligare nedskärningar, men vi menar att detta sannolikt kan bli aktuellt i en nära framtid. Tidpunkten för en sådan minskning och också omfattningen av minskningen måste utredas ytterligare. Bristen på prognoser för att bedöma vilka utbildningsbehov som finns i framtiden gäller också den medellånga vårdutbildningen. Här har utskottet behandlat tre motioner, bl.a. en moderatmotion av Gullan Lindblad och Siri Häggmark. De moderata reservanterna stryker under att planeringsunderlaget är ytterst otillräckligt. Detta har också observerats av riksrevisionsverket. Jag utgår emellertid från att Gullan Lindblad kommer att beröra även den här frågan närmare, varför jag till sist, herr talman, nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 4, 8 och 9.

Herr talman! För ett år sedan hade vi här i kammaren en både dramatisk och engagerad debatt om tandläkarutbildningen i Malmö. Socialdemokraterna hade då föreslagit en nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg. Moderaterna hade föreslagit en nedläggning av tandläkarutbildningen i Umeå. Resultatet blev en kompromiss mellan moderater och socialdemokrater i utbildningsutskottet, där man enades om att föreslå en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö. Detta skedde mot UHÄ:s yttrande och trots alla de vittnesbörd om den höga kvaliteten på tandläkarutbildningen i Malmö som kom från olika håll både i Sverige och utomlands. Vid kammarbehandlingen följde moderaterna inte upp ställningstagandet i utskottet utan avstod i omröstningen. Genom att moderaterna avstod möjliggjordes en nedläggning, eftersom folkpartiets, centerpartiets och vpk:s röster inte räckte till för att väga upp socialdemokraternas. Från folkpartiets sida ansåg vi för ett år sedan, och anser fortfarande, att nedläggningsbeslutet var oförsvarligt. Nu för vi fram vårt gamla krav att tandläkarutbildning skall ges i Malmö och att grunddimensioneringen skall vara 40 nybörjarplatser. Planeringsramen för tandläkarutbildningen i hela landet bör vara 260 nybörjarplatser. Det är exakt samma nivå som moderater och socialdemokrater står bakom. De två alternativa förslag som finns att välja mellan har alltså samma dimensionering för hela landet. Genom att minska med 20 platser i Göteborg och 20 platser i Stockholm får vi nämligen utrymme för 40 nybörjarplatser i Malmö. Lokalerna i Malmö är intakta. Personalen finns kvar. Man kan naturligtvis alltid diskutera behovet av tandläkare på sikt. Bekymret är bara att det ges så olika utsagor om hur stort behovet egentligen är. Vi hade väl alla i utbildningsutskottet trott att vi under lång, överskådlig, tid framöver skulle ha bekymmer med att man utbildade för många tandläkare. Vi fick t.ex. vittnesbörd om att man i Stockholm inte så sällan kör taxi i stället för att fungera som tandläkare, eftersom det inte finns jobb som tandläkare. Men bedömningarna skiftar mycket snabbt. När utskottet besökte Karolinska institutet för ett par månader sedan sade man till oss att bedömningarna var att vi redan på 1990-talet kunde få en bristsituation när det gäller tandläkare. En förklaring till det skulle vara att väldigt många av dem som i dag finns på de 260 utbildningsplatserna inte blir klara i tid på grund av att de avbryter sina studier. Det är alltså inte omöjligt att det som i dag är ett överskott på tandläkare nästa decennium kan bytas i en bristsituation. Detta visar hur oerhört svårt det är att planera för utbildningen, när man från ett år till ett annat kan få så olika uppgifter om behovet. Nu är emellertid inte dimensioneringen den avgörande frågan. Majoriteten och minoriteten har alltså samma uppfattning om det totala behovet. Vi skiljer oss åt när det gäller dimensioneringen mellan de olika orterna, om vi skall ha utbildningen kvar i Malmö eller inte. Herr talman! Låt mig också säga att vi från folkpartiets sida mycket bestämt vänder oss mot tanken på att skriva kontrakt med Khomeinis Iran om utbildning av Khomeinitrogna iranska studenter i Malmö. Behåller man 40 platser i Malmö slipper man den här typen av agerande. Beslutet om nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö för ett år sedan tillkom i hastigt mod och efter en ohelig allians mellan socialdemokrater och moderater. Alla goda skäl talar för att nu ändra på det beslutet. Röstar en majoritet av riksdagen på reservation 6, blir detta riksdagens beslut. I reservation 5 föreslås att läkare skall ges ökad ekonomisk-administrativ utbildning. Vi i folkpartiet tycker att UHÄ skall ges i uppdrag att initiera försöksverksamhet med ekonomisk-administrativ utbildning för läkare. Folkpartiet har länge drivit och driver kravet på ett husläkarsystem. Det innebär bl.a. rätten att själv välja läkare och att var och en får möjlighet att återkomma till samma läkare vid olika sjukbesök. För att ett sådant system skall vara möjligt krävs en allmänläkare per ca 2 000 invånare. I reservation 10 följer vi upp förslaget i en folkpartimotion. Tillsammans med utskottets centerpartister och moderater föreslår vi i reservation 11 att sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund även i fortsättningen skall ha statligt huvudmannaskap. I reservation 12 anför vi att frågan om ett enhetligt statligt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna bör utredas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6, 10, 11 och 12.

Herr talman! Jag tycker att de i utskottet som i detta betänkande förordar en neddragning av läkarutbildningsplatserna har gjort ett paradnummer i logisk akrobatik. Man säger att en nedskärning av utbildningsplatserna för läkare minskar riskerna för ett läkaröverskott. Självklarheter är ett ord för sådana påståenden. Det är klart att om jag bär in en halv hink vatten till en törstig häst, då är det mindre risk att jag spiller än om jag bär in en full hink — men frågan är ju om jag släcker hästens törst. Jag är övertygad om att det hos de människor som bor t.ex. i norra Värmland finns mycket liten förståelse för de risker med det läkaröverskott som utskottsmajoriteten talar om. Man talar från utskottets sida om en styrning av läkararbetskraften som ett sätt att komma till rätta med den läkarbrist som vi upplever kanske framför allt i skogslänen. Vilka läkare är det man avser att styra och med vilka medel? Såvitt jag vet finns det i dag inte några arbetslösa läkare som vi lyckats locka till Värmland, trots att vi har hållit på länge med våra lockrop — i åratal. Det finns ett viktigt faktum som utskottet förbiser, och det är den utbyggnad av primärvården som skall ske. Dess övergripande målsättningar är förebyggande, behandlande och uppföljande vård. Man talar om en offensiv sjukvård som skall söka källorna till folks ohälsa, om uppsökande verksamhet bland pensionärer och andra. Av erfarenhet vet vi redan nu att en utbyggnad av primärvården leder till att fler människor upptäcks som behöver någon form av läkarvård. Detta kräver inte en nedskärning av kapaciteten för utbildning av läkare, snarare tvärtom. Vi anser att man i dag inte kan motivera en neddragning av utbildningsplatserna för blivande läkare. Härtill behövs klarare analysmaterial än det som i dag föreligger. Utskottsmajoriteten påstår sig ha stöd för sin nedskärning i utredningen om hälsooch sjukvård inför 1990-talet. Jag måste fråga Georg Andersson: Var i utredningen hämtar ni stöd för era påståenden? Eller är det bara tomt prat? Jag har med mig utredningen — den ligger i min bänk. Jag har läst den, så jag kan se efter, bara Georg Andersson anvisar var i utredningen ni finner stöd för ert tal om läkaröverskott. Utredningen talar snarare om de bristfälliga analysredskap som finns för att bedöma behovet och planera utbildningen för framtiden. Dessutom säger utskottsmajoriteten inte någonting om eventuella procentuella ökningar eller nedskärningar inom den offentliga vården. Hur kan ni då påstå att ni har stöd i denna utredning? Har ni stöd hos Landstingsförbundet för er analys? Eller är alltihop bara tomt prat? Herr talman! Så till frågan om tandläkarutbildningen. För ett år sedan beslutade socialdemokrater och moderater i utbildningsutskottet att föreslå riksdagen en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö. Efterspelet här i kammaren, då beslutet skulle fattas, präglades av en ganska stor förvirring. Skulle ärendet återremitteras till utskottet eller inte? En återremiss var den enda framkomliga vägen för dem som ville rädda tandläkarutbildningen i Malmö. Men genom taktiska manövrer och rävspel i form av nedlagda röster och avslagsröstning omintetgjordes denna möjlighet av en rad ledamöter. De prestigefyllda röstade för en nedläggning. Kvar stod vpk, centern och folkpartiet, som röstade för en återremiss, dvs. det enda realpolitiska alternativet för ett bibehållande av tandläkarutbildningen i Malmö. Nu har en tid förrunnit, och vi kan anta att känslostormen har bedarrat och prestigen minskat en aning. I den budgetproposition som regeringen lade fram i januari omtalades att UHÄ hade föreslagit en neddragning av tandläkarutbildningen i Stockholm med 2040 platser. Det är exakt vad som behövs för att fortsätta tandläkarutbildningen i Malmö. Från vpk:s sida har vi därför i en motion väckt förslag om att dessa platser skall flyttas från Stockholm till Malmö, vilket är fullt möjligt enligt UHÄ. På så sätt skulle vi få en regional balans i vad gäller tandläkarutbildningen i Sverige, och ett antal människor i Malmö skulle inte behöva bli utan arbete. Varför biträder inte utskottsmajoriteten en sådan åtgärd? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer till detta betänkande samt reservation 9. Om reservation 7 skulle falla, kommer vi att stödja reservation 6.

Herr talman! Jag skall ägna mitt anförande huvudsakligen åt två frågor i betänkandet 27. Den ena är tandläkarutbildningen och den andra förslaget att starta ett hälsouniversitet i Linköping. Det är, som någon redan påpekat, ganska precis ett år sedan vi här i riksdagen förde en lång och ingående debatt om tandläkarutbildningens dimensionering och, framför allt, lokalisering. Beslutet då blev att antalet utbildningsplatser skall minskas från 380 till 260 och att en avveckling av tandläkarutbildningen i Malmö skall ske. När jag i dag hör Jörgen Ullenhag och Björn Samuelson rinner mig i minnet en liten anekdot. Det berättas om kaptenen som frågade soldaten: Vad menas med strategi? Jo, svarade soldaten, det är att fortsätta att skjuta utan att låta fienden veta att ammunitionen redan är slut. Det är litet av denna strategi som jag upplever att Ullenhag och Samuelson nu försöker tillämpa. Argumenten är inte så starka längre. De försöker att få det att låta kraftfullt, men det är ingen verkan i den ammunition som de avlossar. Jag skall inte upprepa argumenten från debatten i fjol. De finns mycket utförligt dokumenterade i protokollet från den 12 april 1984, och de äger — i alla delar — giltighet. Utbildningsutskottet finner inga skäl att nu riva upp det beslut som vi då fattade. Jag kan konstatera att vi i dag är överens om dimensioneringen. Vpk argumenterade i fjol för en högre dimensionering — man ville då ha ytterligare 60 platser. Nu har man också i vpk insett att 260 platser i tandläkarutbildningen är fullt tillräckligt. Däremot håller vpk, liksom folkpartiet och centern, fast vid uppfattningen att tandläkarutbildningen i Malmö skall vara kvar. behovet att totalt sett minska kostnaderna — det var huvudskälet. Allt tyder på att den beräknade kostnadsminskningen mer än väl kan uppfyllas. Enligt UHÄ:s beräkningar uppgår besparingsbeloppet totalt sett till ca 50 miljoner, varav ca 33 miljoner skulle falla på avvecklingen i Malmö. ”Mycket talar för att en reduktion av antalet nybörjarplatser blir nödvändig för de närmaste åren. En sådan reduktion är fullt möjlig att genomföra inom en organisation med fyra enheter.” Jag kan instämma i det. Visst är en sådan organisation möjlig, men den är dyr. Med hänsyn till de många trängande behov vi har, inte minst inom utbildningssektorn, vore det oklokt att nu ådra oss kostnadsökningar av detta slag. Det är onekligen lättare att göra en reduktion av antalet platser inom ramen för tre enheter. Det finns också inom denna ram möjlighet att utöka antalet platser om det skulle erfordras. Behovet av flexibilitet är väl tillgodosett i den organisation om tre utbildningsenheter för tandläkarutbildningen som man har fattat beslut om. Låt mig också i samband med detta ärende säga något om den odontologiska forskningen i Malmö. UHÄ har redovisat förslag om hur de resurser som frigörs vid avveckling av tandläkarutbildningen skall kunna utnyttjas för specialtandvård, efteroch vidareutbildning och internationell utbildning, m.m. En odontologisk forskningsenhet föreslås med organisatorisk anknytning till den medicinska fakulteten. UHÄ bedömer att en vital odontologisk forskningsorganisation bör kunna bibehållas.

Vi får från utskottets sida återkomma till forskningen i ett betänkande som skall behandlas av kammaren litet längre fram i tiden. Den andra frågan som jag vill kommentera är förslaget om ett hälsouniversitet i Linköping. Det innebär att staten, i nära samarbete med landstinget i Östergötlands län, gör en stor och banbrytande insats. Ett energiskt arbete har utförts av både landstinget och universitetet i Linköping för att utveckla idén om ett regionalt hälsouniversitet, och man har även planerat projektet. Hälsouniversitetet innebär att de landstingskommunala och statliga vårdutbildningarna samlas i en gemensam organisation. Med hälsouniversitetet vill man förverkliga sjukvårdspolitikens intentioner som de kommer till uttryck i betänkandet Hälsooch sjukvård inför 90-talet. Där föreslås bl.a. en ökad satsning på förebyggande hälsovård, prioritering av primärvård och ökad uppmärksamhet på olika riskgrupper. Ambitionen vid planeringen av hälsouniversitetet är att utbildningen skall genomsyras av en gemensam vårdideologi med utgångspunkt i ett brett hälsobegrepp. Unikt i sammanhanget är den integration som sker beträffande organisationen för såväl universitetets som landstingets vårdutbildningar på högskolenivå. Nu har tre moderater i utbildningsutskottet gått emot uppbyggnaden av det regionala hälsouniversitetet i Linköping. Birger Hagård deltar inte i den motståndsrörelsen — det har måhända med hans bostadsort att göra, jag vet inte. De tre moderaterna skriver att kritik har riktats mot förslaget från utbildningskvalitativa utgångspunkter. Birger Hagård, som i många andra sammanhang brukar argumentera för ökad kvalitet, gjorde det också alldeles nyssi dag. Han instämmer i detta sammanhang med utskottets majoritet. Jag noterar det med intresse. För övrigt tycker jag att det var en ganska ovanlig situation vi upplevde nyss, när Birger Hagård var företrädare för såväl majoritet som minoritet och försökte att på allt sätt försvara minoriteten, som går emot honom själv och Linköping. Vi har kanske att emotse en debatt mellan Birgitta Rydle, som företräder det sanna moderata intresset i den här frågan, och Birger Hagård. Reservanterna vill ha ytterligare utredningsarbete. Jag vill därför informera kammaren om att regeringen redan i juni 1979 uppdrog åt UHÄ att konkretisera idén om ett svenskt regionalt hälsouniversitet förlagt till Linköping. Den s.k. Linköpingsutredningen avlämnade sina förslag till UHÄ 1982. UHÄ tillstyrkte redan då i princip de förslag som arbetsgruppen redovisat. En viktig utgångspunkt för UHÄ:s ställningstagande var att förslaget innebar nya former för samverkan mellan olika utbildningshuvudmän inom vårdområdet, som kan innebära en stimulans för strävandena att forskningsanknyta alla utbildningar inom högskolan. Utskottet anser inte att det nu behövs fler utredningar i denna fråga utan tillstyrker inrättandet av ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. Vi återkommer senare till kammaren med förslag i fråga om forskningsresurserna vid detta hälsouniversitet. Jag har varit angelägen om att något utveckla synpunkter kring detta, eftersom det är en stor och banbrytande insats som staten på det här sättet gör. I några reservationer framhålls behovet av bättre prognosmaterial för att bedöma behovet av vårdutbildning. Det är ju också vad flera talare här har anfört. Jag vill bara säga att vi alla önskar ett säkrare underlag för dessa bedömningar. Det görs stora ansträngningar inom Landstingsförbundet, UHÄ, socialstyrelsen, utbildningsdepartementet för att få fram säkrare prognoser. Läkarförbundet och Tandläkarförbundet är naturligtvis också aktiva i det arbetet. Och detta arbete måste självfallet fortsätta — därom är vi helt ense. Jag noterar att reservanterna i detta sammanhang inte tillför något nytt. Inte heller i de anföranden som hittills har hållits har något nytt tillförts. Man har bara understrukit behovet av sådana här prognoser. Folkpartiet vill ha en ökad utbildning av allmänläkare för att förverkliga husläkarsystemet. Utskottet har utförligt redovisat vilka möjligheter som här står till buds. Vi tvingas konstatera att fler s.k. block för fortsatt vidareutbildning än för närvarande inte kan organiseras inom sjukvården. Landstingen klarar inte detta. Skulle det mål som folkpartiet sätter upp för vidareutbild ning till allmänläkare förverkligas inom en femårsperiod, ges inget utrymme under den tiden för vidareutbildning inom andra specialiteter. Slutligen några ord i frågan om huvudmannaskapet för vårdutbildningen. 1982 beslöt riksdagen att bibehålla ett kommunalt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna. Motivet var främst de statsfinansiella konsekvenser som ett enhetligt statligt huvudmannaskap skulle innebära. Det motivet har som bekant inte minskat i styrka. Sedan kan man diskutera hur stora de statsfinansiella konsekvenserna skulle bli, men att de skulle bli så betydande att man inte nu kan lägga fram förslag i den riktningen är helt klart. Utbildningsministern avser att låta utreda konsekvenserna av en kommunalisering av rehabiliteringslinjens inriktning mot sjukgymnastik. Den bedrivs i dag med statligt huvudmannaskap vid Karolinska institutet och universitetet i Lund. På övriga fem orter är motsvarande utbildning under kommunalt huvudmannaskap. Utskottet betonar att en eventuell ändring av huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningarna i Stockholm och Lund inte får innebära negativa konsekvenser för forskningsanknytningen. Däremot vill vi inte förbjuda regeringen att låta utreda konsekvenserna av ett ändrat huvudmannaskap. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är övertygad om att alla de på tandläkarhögskolan i Malmö som i dag aktivt arbetar för att tandläkarhögskolan skall få fortsätta även med sin grundutbildning och som har tagit fram en rad goda argument härför, vilka de också presenterat i samband med uppvaktning hos utskottet, noterar att utskottsordförandens magistralt sagt att argumenten är slut. Det sade han i kraft av vad moderaterna uttalat. Men några saker bör man nog ändå påminna om, herr talman! Varken Georg Andersson eller någon annan socialdemokrat hade i januari förra året en tanke på att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö — det vill jag påstå — , utan vad regeringen föreslog var ju att tandläkarutbildningen i Göteborg skulle läggas ned. Det var högsta visdom då. Jag vet inte vad regeringen tycker i dag. Jag har inte fått ett klart svar tidigare av någon regeringsföreträdare. Men uppenbarligen — så måste det förhålla sig — är även regeringen mycket besviken över att tandläkarhögskolan i Malmö skall läggas ned. Vad hände sedan? Jo, moderaterna motionerade om en nedläggning av utbildningen i Umeå, och då blev det annat ljud i skällan. För att travestera vad utskottsordföranden nyss sade vet jag inte om ordförandens bostadsort var orsaken. Helt plötsligt blev dock Malmö intressant. Sedan enades ”Umeånedläggarna” och ”Göteborgsnedläggarna” om att välja Malmö som ingen tidigare haft en tanke på. Detta är sanningen och detta är bakgrunden till vad som hände. Jag tror att man i Malmö i dag med stor bitterhet noterar uttalandet om att argumenten nu är slut. Fortfarande gäller ju att lokalerna är intakta. Personalen finns på plats. Man kan också göra bedömningen att det på sikt eventuellt kan uppstå en bristsituation när det gäller tandläkarna, kanske redan nästa decennium. Då bortfaller ju ett av de argument som ändå fanns medi debatten, nämligen att det på sikt var för mycket med fyra högskolor på tandläkarutbildningens område. Så en liten kommentar till regeringens strategi när det gäller nedläggningar. För ett år sedan var det högsta visdom att föreslå en nedläggning av hela utbildningar. Då visade man musklerna — det kunde man göra för det var ju inte valår. UHÄ rättade sig därefter och lade fram förslag om nya nedläggningar nästa år. Då trodde alla att regeringen skulle fullfölja sin strategi — men icke! I år är det valår, så i år lägger man inte fram förslag om nedläggning av några utbildningar. På ett år har man således bytt strategi. Jag vågar mig på gissningen, herr talman, att hade det varit valår förra året, hade inte något förslag kommit om en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö.

Herr talman! Vad har Georg Andersson emot en regional balans när det gäller tandläkarutbildningen i vårt land? I stort sett instämmer jag i vad Jörgen Ullenhag tidigare har sagt om tandläkarutbildningen. Jag väljer därför att litet mera ingående ta upp frågan om läkarutbildningen. På s. 5 i betänkandet säger utskottsmajoriteten: ”Den beslutade nedskärningen minskar riskerna för ett läkaröverskott. Denna bedömning stöds av analyserna i utredningen om Hälsooch sjukvård inför 90-talet — — —.” På s. 185 och 186 i nämnda utredning skriver man: ”T huvudsak finns det två principiellt olika sätt att beräkna den framtida efterfrågan på personal inom hälsooch sjukvården nämligen dels en programmatisk framskrivning, dels en trendframskrivning. Ingetdera av dessa tillvägagångssätt kommer att utvisa den ”sanna” efterfrågan allra minst i ett så långt tidsperspektiv som till år 2000.” Inom vilket tidsperspektiv rör sig Georg Andersson? På s. 191 i samma utredning står det: ”Med nuvarande utbildningsdimensionering ökar antalet läkare fram till ungefär år 2005 då en topp kan förväntas, varefter antalet till följd av bl.a. pensionering avtar mot en lägre nivå. Antalet yrkesverksamma läkare kommer då år 2015 att uppgå till omkring 26 000. Detta kan jämföras med att läkartätheten i Stockholms län år 1982, omräknat till riksnivå motsvarade ca 23 000 yrkesverksamma läkare.” Upplevdes det 1982 här i Stockholm så att läkare gick och drällde i brist på arbete, Georg Andersson? Vad skall jag säga till människor i norra Värmland om er planering av läkarutbildningen? På s. 196 i utredningen står det: ”I det fortsatta arbetet med de kvantitativa personalfrågorna är det angeläget att följa upp personalutvecklingen och analysera de förändringar i personalresursernas omfattning, fördelning och utnyttjande som sker. Det är därvid också nödvändigt att ta fram ett bättre underlag för att bedöma personalsituationen och för att beskriva utvecklingen inom olika geografiska områden och verksamhetsområden liksom för olika personalgrupper.” Svara mig nu, Georg Andersson: Kan ni försvara en nedskärning av antalet platser inom läkarutbildningen? När jag hörde på Georg Anderssons anekdot kom jag också att tänka på en historia. Den handlar om honom som i ren snålhet blandade ut den ryska kaviaren med hagel och sedan sköt katten på morgonen.

Herr talman! Det är rätt fantastiskt att av Georg Andersson bli beskylld för att utöva bypolitik, i ett ärende där man för en gångs skull råkar stödja socialdemokraterna. Det är kanske inte fullt så enkelt, men mitt ståndpunktstagande har givetvis att göra med att jag har min varelse och min gärning förlagd till Östergötland. Jag har här haft möjlighet att under många år kunna följa denna fråga och dess utveckling. Hade det varit så att det bedrivs bypolitik skulle jag självfallet också ha stött en rad olika förslag som hade legat mig och min egen institution mycket närmare om hjärtat än detta, vilket jag dock konsekvent har underlåtit att göra. Det är inte så konstigt att vi i moderata samlingspartiet har olika meningar i en sådan här fråga. Vi har högt i tak i vårt parti. Vi diskuterar och kommer ibland fram till olika uppfattningar. I detta fall är vi några som inte kan stödja den egna partilinjen. Från intellektuell ståndpunkt finner jag själv det inte särskilt märkligt. Det har varit så många turer och så mycket att diskutera när det gäller hälsouniversitetet, och det är så mycket som är långt ifrån klart i dag. Även om jag hoppas att det skall gå bra är jag fullt medveten om att det har förts fram en rad olika kritiska synpunkter. Det finns anledning att ta kritiken ad notam, vilket man också har gjort. Man har försökt rätta till bristerna, men fortfarande kan det naturligtvis inträffa både det ena och det andra. Det var det som motiverade att jag sade att vi med yttersta uppmärksamhet måste följa vad som sker. Samtidigt tror jag på förnyelse. Jag vet att det är kompetent folk som kommer att handha denna utbildning, och jag vet också att utbildningen på många punkter blir något banbrytande. Den omständigheten att det ibland inom ett parti finns olika uppfattningar är trots allt inte så ovanligt, och jag ser det som ett hälsotecken i svensk politik. För övrigt kommer vi snart att bevittna behandlingen av ett ärende där kollegerna på den socialdemokratiska kanten har delade meningar. Jag tänker på sjöbefälsutbildningen, där vi inte kommer att få skåda någon bestämd enighet.

Herr talman! Jörgen Ullenhag beskyller mig för att vara magistral och talar om att argumenten är slut beträffande tandläkarutbildningen i Malmö. Jag har hela tiden intagit en mycket ödmjuk inställning i denna fråga, med stor förståelse för de problem som det innebär i Malmö. Jag har också visat stor ödmjukhet inför alla de osäkerhetsfaktorer som vi har att brottas med i en sådan svår och omfattande fråga som vi här har behandlat. Vad jag konstaterade i mitt första inlägg var att det finns inga nya argument. Det räcker med att hänvisa till de argument som vi anförde i fjol. De håller i år — då det gäller besparingseffekten är de närmast överträffade i de nya beräkningarna. Jörgen Ullenhag påstår att ingen i januari i fjol hade en tanke på att lägga ner tandläkarutbildningen i Malmö. Ja, vad vet Ullenhag om mina tankar? Här målar han upp bilden av något konspiratoriskt arbete som skulle ha pågått någonstans; jag vet inte var. Men Ullenhag brukar ju i alla möjliga sammanhang hänvisa till att UHÄ har sagt det och det, och vad UHÄ sagt skall man följa. Men nu var det faktiskt så att UHÄ i ett enhälligt uttalande sade, att om man skall göra en begränsning till tre enheter, då är det i Malmö man skall lägga ner verksamheten. Så var det. För övrigt var UHÄ splittrat i frågan om man skulle minska organisationen till tre enheter. Nu är Jörgen Ullenhag närmast irriterad över att regeringen inte fortsätter och föreslår ytterligare nedläggningar av utbildningar. Jag vet inte vilken högskola som Ullenhag vill lägga ner. Det går ju att komma med förslag om detta. Vi har inte lagt sådana förslag. Björn Samuelson gör ett väldigt stort nummer av frågan om dimensioneringen av läkarutbildningen. Också där tycker jag att man skall visa ödmjukhet. Nivåskillnaden är ju mycket liten mellan majoritet och minoritet — det är vpk som utgör minoriteten. Jag hinner inte här gå in på alla aspekter som måste beaktas i detta sammanhang. Jag vill bara konstatera att läkarutbildningen är en ganska lång utbildning, och situationen i dag är inte avgörande för hur man skall dimensionera utbildningen, utan det är en fråga på sikt. Där tycker vi att vi har ett ganska hyggligt underlag. Slutligen: Jag beskyllde inte Birger Hagård för att driva bypolitik. Jag noterade att Birger Hagård har en annan uppfattning än majoriteten i sitt parti och att han ofta talar om kvalitet. Jag uppskattar att Birger Hagård ur kvalitetssynpunkt försvarar satsningen på ett regionalt hälsouniversitet i Linköping. Men jag beklagar att Birger Hagård inte har lyckats övertyga sina egna partivänner.

Herr talman! Det är möjligt att Georg Andersson och jag har olika uppfattningar om vad ödmjukhet är för någonting. Men står Georg Andersson här i talarstolen och säger att argumenten är slut, men ni fortsätter att skjuta ändå, så vågar jag nog påstå att det åtminstone inte på Tandläkarhögskolan i Malmö uppfattas som något uttryck för väldigt stor ödmjukhet. Sedan kan man säga att de argument som fanns för ett år sedan har i dag lika stor tyngd som de hade vi det tillfället. Då skrev Lunds universitet till utbildningsutskottet bl.a. följande: ”Det är därför ytterst förvånande att en majoritet inom utbildningsutskottet enats om att man bör lägga ner all tandläkarutbildning i Malmö. Förslaget synes bygga på den principiella uppfattningen att nedläggning av all utbildning på en ort ger störst besparingseffekt. Denna uppfattning saknar praktisk förankring. Den tar inte hänsyn till att vissa utbildningslinjer har stor betydelse för den omkringliggande regionen och för andra verksamheter inom samma högskoleenhet. I varje fall för vårdyrkesutbildningarna kan det totala samhällsekonomiska resultat av en total nedläggning bli en stor förlust.” Herr talman! Sedan glömmer Georg Andersson att tala om, att UHÄ faktiskt inte förordade att man skulle ge utbildning på tre enheter, utan UHÄ förordade att man skulle ha utbildning på fyra enheter och alltså behålla utbildningen i Malmö. Nu försöker Georg Andersson glida litet och säger att om det skall vara tre enheter, så kan man tänka sig det. Men det var ju inte UHÄ:s förslag, Georg Andersson. UHÄ ville ha utbildningen på fyra enheter. Jag är i och för sig inte irriterad över att man nu inte föreslår nedläggningar av enheter. Men jag tycker att det är mycket egenartat att en regering ett år går ut och gör en dygd av att man skall lägga ner enheter — och det får då till följd att UHÄ finner sig i detta och lägger fram förslag till nedläggningar. Men nästa år byter regeringen strategi totalt. Det är därför jag tillåter mig att säga, att om regeringen förra året haft samma strategi som i år, då hade Malmöenheten funnits kvar, och det hade varit väldigt bra. Georg Andersson sade att jag inte kan veta vad han tänker. Nej, men jag vet vad regeringen har sagt. Och regeringen sade i januari förra året att man inte skulle lägga ner utbildningen i Malmö, utan utbildningen i Göteborg. Jag hörde inte någon från socialdemokratiskt håll som sade att man skulle gå emot regeringen på den punkten — det väcktes ingen motion av Georg Andersson eller någon annan. Det var först i utbildningsutskottet, efter det att moderaterna hade föreslagit Umeå, som man tog fram Malmöförslaget. Men det är möjligt att Georg Andersson redan i januari hade börjat fundera på Malmö, och om det var på det sättet håller jag honom räkning för det.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Jörgen Ullenhag sade i sin replik när det gäller tandläkarutbildningen. Man skall visa ödmjukhet, säger Georg Andersson. Ödmjukhet inför vad? Skall jag säga till folk uppe i norra Värmland, som väntat länge på att få komma in för behandling på sjukhus: Visa ödmjukhet! Eller skulle jag ha sagt detta till folk i Hagfors som tog upp problemet med läkartillgången med mig när jag var där för tre veckor sedan? Jag konstaterar att Georg Andersson inte kan svara på mina frågor. Han har dåligt på fötterna när det gäller att uttala sig om läkartillgången i framtiden, och det blir bara allmänna påståenden om att läkarbristen nog inte ökar även om man gör nedskärningar, osv. I ärlighetens namn skall det väl sägas att Georg Andersson inte är ensam i utskottet om att göra sådana här påståenden. Men grunden till hela denna nedskärning av läkarutbildningen lades i fjol av socialdemokrater och moderater tillsammans, hand i hand.

Herr talman! I mitt inledningsanförande sade jag att det inte fanns några nya argument i debatten om tandläkarutbildningen. Nu har Jörgen Ullenhag haft två repliker och inte presterat ett enda nytt argument, inte en enda ny siffra och inte en enda ny synpunkt i förhållande till debatten i fjol. Jag konstaterar därför att det jag sade i inledningsanförandet faktiskt äger sin giltighet. I det konstaterandet ligger inte något magistralt eller mästrande. Att nedläggning på en ort ger största besparingseffekt tror jag alla som analyserat sådana här frågor är överens om. Det var också vad UHÄ konstaterade, även om majoriteten inte då ville begränsa utbildningen till tre enheter. Men en stark minoritet ville göra det. Och skulle man begränsa utbildningen till tre enheter, så var det utbildningen i Malmö som skulle läggas ned, ansåg ett enhälligt UHÄ. Det vore bra om Jörgen Ullenhag ägnade litet uppmärksamhet åt vad som sägs i budgetpropositionen om forskningsorganisationen och om den fortsatta verksamheten inom den odontologiska forskningen i Malmö. Ni hävdade i fjol att vi skulle ta död på en vital forskning. Det vore intressant att höra om Jörgen Ullenhag ändå inte ville ge ett erkännande för det som nu står i budgetpropositionen om möjligheterna att trots fjolårets beslut bibehålla denna vitala forskning i Malmö. Det är närmast en insinuation som Ullenhag ger uttryck för när han här talar om att det var när Umeå utsattes för hot som jag personligen skulle ha engagerat mig för en nedläggning i Malmö. Detta saknar naturligtvis all saklig grund. Frågan om nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö hade för övrigt diskuterats i många olika sammanhang och var faktiskt — av många omvittnat — en levande tanke i utbildningsdepartementet också under dess folkpartistiska ledning. Till Björn Samuelson: Jag menar att man skall vara ödmjuk när man försöker analysera prognoser för olika utbildningssektorer, inte minst när det gäller läkarutbildningen. Det är svårt att självsäkert hävda att det förhåller sig på ett visst sätt. Det finns många aspekter att beakta. Det var därför synd att Björn Samuelson inte under utskottsbehandlingen ville ta upp det föreliggande prognosmaterialet till granskning. Alla utom vpk:s representant var överens om utskottets skrivning på denna punkt. Låt mig till sist påpeka att den differens som det i dagens betänkande handlar om gäller 26 utbildningsplatser. Det är kanske inte så mycket att göra ett stort nummer av från vpk:s sida.

Herr talman! Som Georg Andersson sade i sitt inledningsanförande utbildas sjukgymnaster på sju orter i Sverige. Utbildningarna vid Karolinska institutet i Stockholm och vid universitetet i Lund har statligt huvudmanna skap, medan de övriga fem är landstingskommunala. Den statliga sjukgymnastutbildningen har genom sin knytning till Karolinska institutet och Lunds universitet tillgång till fasta forskningsresurser och ett forskningssamarbete med de medicinska fakulteterna. Detta har stor betydelse för en utveckling av forskningsanknytningen till sjukgymnasternas grundutbildning. Det pågår flera forskningsprojekt för sjukgymnaster, och 15 sjukgymnaster har antagits till forskarutbildning. På s.305 i bil. 10 till årets budgetproposition aviserar föredragande statsrådet sin avsikt att låta utreda konsekvenserna av ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för all sjukgymnastutbildning. Rune Rydén och jag har i motion 1984/85:2529 opponerat oss mot att statsrådet på det sättet nu tydligen vill rasera en väl fungerande vetenskaplig grund för de utbildningar som det gäller. Skulle landstingskommunerna ta över huvudmannaskapet för all sjukgymnastutbildning, finns det en uppenbar risk för att institutionerna för sjukgymnastik försvinner och med dem också den kompetens som har byggts upp där. Vi yrkar i vår motion att riksdagen skall ge regeringen till känna att de sjukgymnastutbildningar som i dag har statligt huvudmannaskap också skall få behålla detta. Tvärtemot statsrådet hävdar vi att frågan om ett statligt huvudmannaskap för dessa utbildningar och andra medellånga vårdutbildningar bör utredas. Vi har tyvärr inte fått utskottsmajoritetens gehör för vår motion. Vid betänkandet är fogad en gemensam borgerlig reservation, nr 11, till stöd för vår motion. Jag yrkar härmed, herr talman, bifall till den reservationen. Jag yrkar också bifall till samtliga övriga moderata reservationer.

Herr talman! Jag håller i min hand tidskriften Vårdfacket, nr 8/1985. I stället för ledare finns i tidskriften ett öppet brev till regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och de enskilda landstingen. Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund anklagar de ansvariga för bristande planering och för passivitet i vad gäller utbildningsdimensioneringen. För knappt ett år sedan, herr talman, diskuterade vi här i kammaren frågan om behörighet inom hälsooch sjukvården. Moderaterna var då ensamma om att hävda att sjuksköterskorna inte endast skulle ha rätt till legitimation utan också rätt till behörighet. I dag diskuteras bl.a. personalbehov och långsiktig utbildningsplanering när det gäller de medellånga vårdutbildningarna samt frågan rörande ett enhetligt statligt huvudmannaskap för dessa vårdutbildningar. Det är viktigt att vi ser de här frågekomplexen i ett sammanhang. Om man har ett visst perspektiv bakåt i fråga om hälsooch sjukvården kan man genast konstatera, att det rått vad man kan kalla sjuksköterskebrist sedan 1935, framför allt sommartid. Själv upplevde jag som starkast sjuksköterskekrisen under 1960-talet. Det har alltid hetat att det rör sig om en tillfällig situation. Låt oss konstatera: Landstingen har totalt misslyckats med att besätta samtliga sjukskötersketjänster, framför allt under semestermånaderna. Vilka är då orsakerna till detta? Efter över 15 års anställning med ett landsting som huvudman vågar jag säga, att landstingen sannerligen inte är några idealarbetsgivare. Löneoch anställningsvillkoren är alldeles för dåliga med hänsyn till arbetets krav och arbetstidernas förläggning. Det är förvisso en facklig fråga, som inte riksdagen har att bestämma över, men den tål ändå att anföras som en förklaring till att många sjuksköterskor inte förvärvsarbetar. Det är också en skattefråga och en familjepolitisk barnomsorgsfråga. Men det framstår allt klarare att det också rör sig om ett ointresse — ja, jag vågar säga en ovilja — från landstingens sida att över huvud taget klara upp situationen. På annat sätt kan inte denna 50-åriga ”bristsituation” tolkas. Ser man problemet också i samband med behörighetsfrågan, där det klart framgick att man ingalunda behöver vara legitimerad sjuksköterska för att arbeta på en sjukskötersketjänst, så är det inte bara en misstanke som gör sig gällande. Det framstår helt klart att landstingen saknar ambition att över huvud taget göra något radikalt åt problemet. Man föredrar helt enkelt att tillsätta undersköterskor på sjukskötersketjänster. Häromdagen — närmare bestämt den 2 maj — klargjorde hälsooch sjukvårdsministern i ett frågesvar, att socialstyrelsen kommer att lämna generell dispens till huvudmännen för att anställa icke legitimerade sjuksköterskor på sjukskötersketjänster under perioden maj-september inom verksamhetsområdena psykosomatisk långtidssjukvård och psykiatrisk vård. Under inte mindre än fem av årets tolv månader skall alltså vården inom dessa områden skötas av personal som inte har tillräckliga kvalifikationer för sitt arbete. Detta är djupt otillfredsställande, och man frågar sig: Är det landstingens avsikt att definitivt avskaffa sjukskötersketjänsterna inom vissa arbetsområden inom hälsooch sjukvården? En alltmer kvalificerad vård borde ställa allt större krav på kunnande hos vårdutövarna. Landstingen kan inte enbart skylla på bristande ekonomiska resurser, för samtidigt som den här bristsituationen får råda när det gäller sjukskötersketjänster anser sig många landsting ha råd att bekosta undersköterskornas utbildning till sjuksköterskor, och man har ambitionen att utbilda all vårdpersonal till undersköterskor. I den allmänna jakten efter sjuksköterskor som vikarier under semestermånaderna utlovas Medelhavsresor och fri bostad — bara för att ta ett par exempel. Herr talman! I reservation nr 9 har utskottets moderater och vpkrepresentanter följt upp bl.a. en motion av Siri Häggmark och mig, där vi konstaterar att landstingens samordning mellan verksamhetsplanering och utbildningsplanering generellt sett är mycket dålig. Detta är en sak som, liksom Birger Hagård tidigare sade, nu också uppmärksammats av riksrevisionsverket. Det måste bli en förbättring, så att dimensioneringen av utbildningsplatser inom de medellånga vårdutbildningarna inte endast blir en mekanisk anpassning till föregående års faktiska utnyttjande av utbildningsplatser, som fallet är i årets budgetproposition. Reservanterna anser — liksom vi motionärer — att en noggrann utredning beträffande hälsooch sjukvårdens behov av vårdpersonal med medellång utbildning måste komma till stånd. Samordningen mellan landstingens verksamhetsoch utbildningsplanering måste förbättras. Inte minst den ökade inriktningen mot sjukvård i hemmet ställer ökade krav på yrkesutövarna, liksom behovet av handledning och fortbildning av all personal. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9. I reservation nr 12 återkommer vi med vårt årliga krav på en utredning rörande förutsättningarna för ett statligt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna, ett förslag som följts upp av moderater och folkpartister i utskottet. När beslutet om den nya studieorganisationen för vissa medellånga och korta vårdyrkesutbildningar fattades av riksdagen 1979 var inte frågan om huvudmannaskapet slutgiltigt löst. 1968 års utbildningsutredning hade förordat en enhetlig organisatorisk samordning av all högskoleutbildning. Även huvudmannaskapskommittén ansåg i sitt betänkande 1981 att samordningen och enhetligheten inom högskoleutbildningen skulle öka, om huvudmannaskapet var enhetligt för hela högskolan. Riksdagen beslöt emellertid 1982, som tidigare sagts, att bibehålla det kommunala huvudmannaskapet. Det sades, att det av statsfinansiella skäl skulle vara omöjligt att genomföra en ändring. Det har också sagts här i dag, men någon egentlig ekonomisk beräkning har aldrig redovisats. Våra starkt kritiska synpunkter i vad gäller landstingens samordning mellan verksamhetsplanering och utbildningsplanering hänger samman med, att det är landstingen som vårdgivare, som också fungerar som utbildningsansvariga. Vi anser det inte lämpligt att de enskilda landstingen mer eller mindre kan skräddarsy utbildningar, som passar just dem. Kraven skall vara enhetliga inom hela riket när det gäller vårdpersonal på denna nivå. Vi har också funnit att forskningen inom den kommunala högskolans område inte har prioriterats när det gäller fördelning av anslag. Enligt utbildningsministerns uppfattning är det också angeläget att skapa förutsättningar för en samverkan mellan läkarutbildningen och de kommunala vårdutbildningarna. Vi anser att den bästa samverkan mellan dessa utbildningar skapas, om de får en enhetlig statlig huvudman. Jag delar reservanternas uppfattning att frågan rörande förutsättningarna för ett statligt huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna bör utredas, och jag tycker det är svagt av utskottsmajoriteten att inte ens vilja utreda frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 12. Siri Häggmark och jag har också en motion rörande fortsatta möjligheter för sjuksköterskor med utbildning inom psykiatrisk vård att vidareutbilda sig i psykoterapi. Utskottet säger nu att UHÄ håller på med en översyn av psykoterapiutbildningen inom högskolan och att en rapport rörande den framtida utbildningen beräknas komma under sommaren 1985. Därmed får väl vi motionärer låta oss nöja, men vi förväntar oss naturligtvis att frågan får en tillfredsställande lösning. Herr talman! Frågan om ett regionalt hälsouniversitet i Linköping är — som jag ser det — ett fall framåt, bl.a. när det gäller att samordna de landstingskommunala och statliga vårdutbildningarna i en gemensam organisation. Det är också ett fall framåt för vårdens och omvårdnadens status inom hälsooch sjukvården. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi får en helt ny typ av utbildning inom hälsooch sjukvården, även om jag inte är beredd att på något sätt sjunga HS 90-utredningens höga visa. Herr talman! Jag kommer att följa utskottsmajoritetens linje i denna fråga.

Herr talman! Jag har bara en kort fråga att ställa. När frågan om huvudmannaskapet behandlades 1982 anfördes statsfinansiella skäl mot ett enhetligt statligt huvudmannaskap. Jag har uppfattat det så, att det var en allmän uppfattning att det skulle medföra ökade statliga kostnader, om man genomförde en sådan reform. Däremot har man tvistat om hur stor kostnadsökningen skulle komma att bli. Min fråga är mot den bakgrunden: Är moderata samlingspartiet berett att med en sådan reform ikläda staten ökade kostnader på det här området? Jag har tidigare uppfattat det så, att moderaterna vill kraftigt begränsa de statliga kostnaderna och i ökad utsträckning lägga över verksamheten på kommuner och landsting.
Herr talman! Vad vi nu diskuterar är en utredning rörande förutsättningarna för ett enhetligt statligt huvudmannaskap. Jag tycker, som jag sade förut, att det är dåligt av utskottsmajoriteten att man inte har kunnat gå denna begäran till mötes. Vi måste åtminstone se hur mycket det här skulle kosta. Det fanns, som jag sade, ingen egentlig redovisning av vad kostnaderna skulle bli, när beslutet fattades, och det är verkligen på tiden att en sådan kommer till stånd. Sedan kan det vara så, Georg Andersson, att vad man förlorar på gungorna kan man ta in på karusellen. Jag är ganska övertygad om att man skulle vinna i vårdkvalitet. Det har visat sig att en del av de landstingskommunala skolorna inte kan fylla de utbildningskrav som man har rätt att ställa i en modern hälsooch sjukvård.

Herr talman! Om några minuter skall vi sätta oss till rätta i bänkarna för att ta ställning till det utskottsbetänkande — nr 27 från utbildningsutskottet — som har diskuterats nu en stund. De allra flesta av oss på Östgötabänken kommer, tror jag, att delta i det beslutet med osedvanligt stor glädje och tillfredsställelse. Vad jag då främst avser är mom. 2 i hemställan, som innebär inrättandet av ett regionalt hälsouniversitet med integrerad vårdutbildning i Linköping. När budgetpropositionen i januari offentliggjordes var vi många östgötar som först av allt och med stor iver letade rätt på vad utbildningsministern kunde ha skrivit om det regionala hälsouniversitetet. Och vi fann vad vi hade hoppats och önskat. Ett mångårigt och utomordentligt samarbete mellan landstinget i Östergötland och universitetet hade krönts med framgång. Det skulle bli ett regionalt hälsouniversitet. Enigheten har varit stor hemma i vårt län om värdet av denna förnyelse av såväl läkarutbildningen som den kommunala vårdutbildningen. Stor enighet har t.ex. rått mellan de politiska partierna liksom mellan landstinget och universitetet. Världshälsoorganisationen, WHO, uttalar sig så här i sin skrift Hälsa för alla år 2000: ”Genom att förändra läkarutbildningen skulle vi kunna dra nytta av läkarnas kunskaper ute i kommunerna snarare än på sjukhusen. Tillsammans med sjuksköterskor, socialarbetare, försäkringsfolk, barnmorskor och allmänhet kan de bidra till en ökad förståelse för hälsoproblemen. Läkarna kunde här fungera som katalysatorer. I den utvecklingen ligger en stor utmaning för samhället.” Denna WHO:s grundtanke utgör grundtanken också i det regionala hälsouniversitetet. Denna grundtanke genomsyrar hela projektet och ger förutsättningarna för organisationen av såväl utbildning som forskning. Det beslut vi nu står i begrepp att fatta har sitt ursprung i en utredning som tillsattes 1979, som Georg Andersson sade i sitt anförande. UHÄ fick då utbildningsdepartementets uppdrag att utreda frågan om en integrerad vårdutbildning. Jag tycker för övrigt att den dåvarande utbildningsministern, Jan-Erik Wikström, skall ha en eloge för det uppdraget. Universitetet och landstinget var med i utredningen från början. Det är alltså stor glädje i Östergötland i dessa dagar. Men en sak begriper vi inte riktigt, och det är att moderaterna har reserverat sig mot detta förslag. Reservationen är en uppföljning av en moderatmotion med Per Unckel — fortfarande östgöte får man förmoda — som första namn. Sorgligt! Särskilt sorgligt just med tanke på att det hemma har rått politisk enighet. Ära för övrigt åt Birger Hagård, som inte är med på denna reservation och som just har uttalat att han har förstått finessen med detta förslag. I en av reservationerna säger man att man inte finner värdet av ett hälsouniversitet såsom utbildningsmodell övertygande visat. För min del undrar jag om det alls är möjligt att övertygande visa de moderata reservanterna att en förändrad läkarutbildning av detta slag kan vara till nytta. Nils-Holger Areskog, professor i klinisk fysiologi och prorektor vid Linköpings universitet, är emellertid övertygad. Han har sagt så här: ”Förnyelsen av de aktuella utbildningarna innebär en utmaning för och en aktivering av både lärare och studerande i grundutbildningen. Också de nya och okonventionella forskningsoch forskarutbildningsresurserna innebär en stark stimulans för Linköpings universitet och hälsooch sjukvården i Östergötland. Betydande intresse för de nya tjänsterna har redan visats från särskilt yngre forskare från medicinska fakulteter runt om i landet.” Herr talman! Jag yrkar med eftertryck bifall till utbildningsutskottets hemställan, särskilt det avsnitt som rör det regionala hälsouniversitetet.

Herr talman! Jag skall inte tala om att spilla vatten, inte ens en gång om att spilla mjölk, även om det kanske finns anledning att göra det när man tänker på tandläkarhögskolan i Malmö. Men jag vill göra ett konstaterande, nämligen att tandläkarhögskolan i Malmö inte är nedlagd. Den fortsätter att verka. Däremot är grundutbildningen under avveckling. I motion 1312 har jag tillsammans med Margit Gennser begärt att inriktningen av verksamheten vid denna tandläkarhögskola skall utformas så att handlingsfriheten för framtiden bevaras. Redan i fjol frågade jag statsrådet Lena Hjelm-Wallén på vilket sätt hon aktivt ville verka för att forskning, vidareutbildning och internationellt samarbete skulle kunna genomföras vid tandläkarhögskolan enligt de intentioner som beslutades av riksdagen förra året. Hon hänvisade då till den budgetproposition som vi nu behandlar. I denna proposition hänvisas till de förslag som UHÄ och Lunds universitet har fört fram om hur resurserna vid skolan skall komma till användning för specialisttandvård, efteroch vidareutbildning, internationell postgraduateutbildning samt odontologisk forskning. UHÄ menar -— och det citerade även utskottets ordförande — att en vital odontologisk forskningsorganisation skall kunna fortleva och vara attraktiv för forskare och forskarstuderande under de angivna förutsättningarna. Statsrådet uttalar sig i och för sig positivt om den odontologiska verksamheten vid skolan. Den anses ”mycket värdefull”, och ”det är angeläget att verksamhet av detta slag även fortsättningsvis kan bedrivas i Malmö”. Med hänsyn härtill föreslås anslag för en forskarutbildning av oförändrad omfattning. Däremot sägs ingenting om verksamheten i övrigt. Nu skall ju forskaroch forskarutbildningsanslagen behandlas längre fram, men forskningen måste kopplas till den verksamhet i övrigt som bedrivs vid skolan. Det är därför beklagligt att statsrådet inte uttalar sig om den fortsatta inriktningen av den odontologiska verksamheten i Malmö. Utskottet å sin sida gör det inte heller utan hänvisar kortfattat till sitt betänkande från i fjol, då man ville ”understryka vikten av att det fortsatta planeringsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att initiativ i de riktningar som här har angivits kan tillvaratas”. Det är ju de förhoppningarna man har. I vår motion har vi velat peka på det angelägna i att man bibehåller handlingsfriheten för den fortsatta verksamheten vid skolan, så att kompetent personal inte flyr fältet. Det är beklagligt att underlag för beslut om en långsiktig inriktning av verksamheten inte finns ännu. Men man skall ju tänka och tyda allt till det bästa, och därför vill jag ta fasta på de positiva uttalanden som gjorts av utbildningsministern i propositionen och också indirekt av utskottet genom hänvisning till förra årets skrivningar rörande den fortsatta verksamheten och ha dem på nytt framtagna i ljuset. Jag utgår alltså ifrån att man är beredd att ta till vara den gålust och den utvecklingspotential som finns vid tandläkarhögskolan i Malmö och ser för övrigt fram mot en positiv behandling från utbildningsutskottets sida i vad gäller forskningsfrågorna för de odontologiska fakulteterna, inte minst i Malmö, i det betänkande som senare kommer att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Vi har i Sverige en välutbildad och skicklig tandläkarkår. Våra tandläkare har varit så framgångsrika i sitt arbete att behovet av tandvård och därmed även av tandläkare har minskat jämfört med hur det var förr, innan tandläkarna lärt oss vikten och värdet av förebyggande vård. Men det betyder inte att vi inte alls kommer att behöva tandläkare i framtiden. Självklart har de en mycket viktig uppgift att fylla på vårdområdet. Vi kommer även i framtiden att behöva tandvård, var vi än bor i Sverige. Därav följer att vi måste ha en god tandläkarutbildning även i fortsättningen, och det är vi väl överens om. Då kan vi i folkpartiet inte förstå varför socialdemokrater och moderater till varje pris ville lägga ned utbildningen och forskningen vid tandläkarhögskolan i Malmö.

Forskningens villkor är nämligen beroende av att det också finns en grundutbildning. Det borde, tycker jag, åtminstone utbildningsutskottets ledamöter inse. Från folkpartiets sida motsatte vi oss nedläggningen vid förra årets riksdagsbeslut. Vi hade då, precis som nu, stöd för vårt ställningstagande från en massiv opinion i Malmö och södra Sverige. Vi hade också stöd från UHÄ, som inte kan misstänkas se på frågan ur ett snävt lokalt eller regionalpolitiskt perspektiv. De skäl som anfördes för att behålla skolan i Malmö med 40 intagningsplatser är enligt vår uppfattning lika starka i dag, och ännu är det inte för sent att rädda skolan. Från folkpartiets sida är vi fortfarande beredda att göra det. Naturligtvis har jag begärt ordet i det här ärendet mycket därför att jag representerar Malmö i riksdagen och är talesman för alla malmöbor som önskar behålla sin tandläkarhögskola också av lokaleller regionalpolitiska skäl. Men frågan om tre eller fyra tandläkarhögskolor i landet är sannerligen inte bara lokalpolitisk, utan den är av nationellt intresse. Den gäller nämligen i ännu högre grad inställningen till forskning och utbildning. Vi i folkpartiet har den bestämda uppfattningen att när det redan finns en sedan många år — ja, sedan decennier — väl etablerad och respekterad forskning och utbildning på ett för alla människor viktigt område, då är det politikers skyldighet att slå vakt om den. Det tar tid att bygga upp en så fin skola som tandläkarhögskolan i Malmö. Det är lätt för dem som inte inser hur bra denna skola är att med en knapptryckning här i kammaren rasera vad som byggts upp under decennier, men de bör då betänka hur svårt det är och hur lång tid det tar att bygga upp en så fin och traditionsrik utbildning som den vi har i Malmö. Hans Petersson i Röstånga och jag har i vår Skånemotion yrkat att riksdagen river upp det olyckliga beslutet från förra våren om nedläggning. Jag vill dessutom erinra om att vi har hela folkpartiet med oss, eftersom det dessutom finns en partimotion med samma syfte. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall framför allt till reservation 6 i utskottsbetänkandet.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

Herr talman! Jag hörde i min högtalare att utbildningsutskottets värderade ordförande, Georg Andersson i Lycksele, påstod att nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö var en levande tanke i utbildningsdepartementet under folkpartiets ledning. Såvitt jag erinrar mig på rak arm föreslog jag nedläggning av tandläkarutbildningen vid Holländaregatan i Stockholm, och för mig är det okänt att det funnits planer på nedläggning av utbildningen i Malmö. De tankarna uppkom i den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och moderater, där man hade förslag om nedläggning i Göteborg resp. Umeå och senare enade sig om att lägga ned i Malmö. För detta får Georg Andersson i Lycksele ta ansvar. Det går inte att skylla på mig.
Herr talman! För det första tar jag ansvar för de beslut jag deltagit i, och för det andra vill jag bara berätta att ett av mina första studiebesök som ordförande i utbildningsutskottet efter valet 1982 var just vid tandläkarhögskolan i Malmö. Man kunde inte missta sig på att de där upplevde att de haft ett nedläggningshot och fortfarande kände av hotet om att lägga ned tandläkarhögskolan i Malmö. Mot den bakgrunden är det inte orimligt att påstå att tankarna på en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö också var levande under den folkpartistiska regeringsperioden.
Nr 140 Herr talman! Georg Andersson i Lycksele har nu avslöjat källan till Torsdagen den hypotesen att detta skulle varit en levande tanke i utbildningsdepartementet. 9maj 108 5 Jag råkade nu vara närmare utbildningsdepartementet än Georg Andersson, och jag vill bestrida detta påstående. Så förhöll det sig faktiskt inte, Utbildning för Georg Andersson. I den mån det fanns farhågor kan det möjligtvis ha varit därför att man misstänkte att det fanns socialdemokrater som i sin iver att slå vakt om de egna reviren skulle kunna låta det gå ut över utbildningen i Malmö. Under min tid fanns inga sådana planer. Överläggningen var härmed avslutad.

Socialutskottets betänkanden 16 och 24 kommer nu att debatteras i tur och ordning. Voteringarna kommer att äga rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.
Konstitutionsutskottets betänkanden 31, 32 och 33 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt.
Först upptas alltså socialutskottets betänkande 16 om anslag till arbetsmiljö m.m.
Först upptas alltså konstitutionsutskottets betänkande 31 om anslag till Riksdagen och dess myndigheter m.m.

Herr talman! Bland de frågor som behandlas i detta betänkande från konstitutionsutskottet finns användningen av plenisalen för andra ändamål än riksdagens arbete. Frågan har fått en undanskymd plats i budgetpropositionen. I anslagsäskandena till riksdagen och dess verk finns 10,3 milj.kr. upptagna för renovering av andrakammarsalen i det totala anslaget på över 143 milj.kr. Det har anförts att plenisalen efter andrakammarsalens upprustning bör upplåtas endast undantagsvis och då till vissa internationella organ som Nordiska rådet och Europarådet. Bakom denna tanke ställer sig konstitutionsutskottet, som dock vill räkna kyrkomötet till de organ som bör kunna få utnyttja plenisalen. Utskottet har i samband med behandlingen av anslagen till riksdagen och dess myndigheter tagit upp en rad motioner, däribland en som berör upplåtelsen av plenisalen. Vad är det då för tankegångar bakom de föreslagna begränsningarna i användningen av plenisalen? Förvaltningsstyrelsens uppfattning är förborgad för mig och förmodligen för utskottet i övrigt. Den kan inte utläsas ur budgetpropositionen, ej heller ur den PM som utarbetats för utskottets arbete. Det framgår inte heller att en reservation förelåg i förvaltningsstyrelsen mot dess beslut. Förvaltningsstyrelsen har tydligen fattat sitt beslut utan någon särskild redovisning av skäl som skulle tala mot att exempelvis riksdagspartierna kan få använda plenisalen. När dessa omständigheter stod klara hade emellertid utskottsbehandlingen fortskridit så långt att mitt yrkande om att upplåtelse skulle kunna ske även till politiska partier inte kunde tas upp. Jag har därför i ett särskilt yttrande påtalat att beslutsunderlaget var ofullständigt. Samtidigt har jag anfört att vpk-gruppen avser att framställa ett yrkande under kammardebatten om att upplåtelse av plenisalen till riksdagspartierna liksom hittills skall kunna ske. Det kan knappast vara en resursfråga som motiverar ett beslut om att plenisalen inte skall kunna användas av riksdagspartierna. I så fall kan man inte gärna samtidigt vidga upplåtelsen till att gälla även kyrkomötet. Kan det vara samma tankegångar som luftas i motion 395 av Marianne Karlsson? I så fall är det allvarligt. Motionären ondgör sig över att två av riksdagspartierna — betecknade av motionären som ytterlighetspartier — har hållit kongresser i plenisalen. Det som sägs från plenisalen ges enligt motionären en extra tyngd, och TV-tittarna skulle ha fått intrycket att dessa partier har ett avgörande inflytande på landets styrelseskick, mässar motionären. Det vore bra för klarhets vinnande om företrädare för andra partier i utskottet redovisade vad de anser motivera undantaget för politiska partier. Underlagsmaterialet för utskottsbehandlingen ger inget besked på den punkten. Jag frågar: Delar ni de ståndpunkter som motionären ger uttryck för? Vi anser att plenisalen också i fortsättningen bör kunna upplåtas även till riksdagspartierna, som måste anses vara en del av vårt politiska system och det parlamentariska arbetet. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till det yrkande som kommer att utdelas till kammarens ledamöter och som innebär följande:

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 31 behandlas bl.a. två motioner, nr 1556 av Eric Hägelmark och 1563 av mig, vilket föranleder mig att ta till orda. Förra året hade vi en gemensam motion med samma förslag. Den behandlades i ett betänkande, daterat den 3 april i fjol, där man med sex rader plus ett ord avstyrkte motionen. I år har man i betänkandet fått plats för nio rader och t.o.m. egen underrubrik. Det står att motioner med samma syfte har behandlats och avslagits vid flera tidigare tillfällen. Varför? Jo, ärendet är ”föremål för handläggning inom förvaltningskontoret” eller ”fortfarande föremål för överväganden”. I fjol stod det ”sedan länge föremål för handläggning inom förvaltningskontoret”, och ett år tidigare stod det samma sak. I vilka händer har detta ärende egentligen hamnat? Det måste vara fumliga händer. I åratal överväger man en sådan enkel sak som den vi begär i våra motioner och som ett flertal av riksdagsledamöterna har trott varit ur världen för länge sedan. Jag vet att konstitutionsutskottet i år remitterat våra motioner till förvaltningsstyrelsen. Jag skulle gärna ha sett att innehållet i remissen, liksom svaret från förvaltningsstyrelsen, hade redovisats i betänkandet. Det brukar ju vara möjligt, och jag vill gärna få veta något mer om detta. Jag tycker att denna handläggning är märklig. Jag har inga klagomål mot KU i sak, men jag vill uttrycka min förvåning över det stora tålamod man visar. År efter år kan man ge sig till tåls med att förhandlingar pågår. I motionen 1556 av Eric Hägelmark, som jag skulle vilja råda den som är intresserad av saken att läsa, skriver motionären att det finns verklighetsunderlag i våra krav på kompensation till byggnadsingenjören Olof af Forselles. Jag skallinte läsa upp innehållet i motionen — jag har inte tid till det. Där finns emellertid vederhäftiga uppgifter. I min motion har jag tagit fram fakta om personen Olof af Forselles, hans verksamhet och de svårigheter han befinner sig i i dag. Motionernas hemställan kan sägas vara gemensam. Jag har mött många ledamöter av denna kammare som har frågat: Men är det här inte ordnat? I december sades det alldeles bestämt: Det är bara en tidsfråga. Det finns inga hinder. Eller också sade man: Det finns ett hinder. Ta bort det och sedan är den saken ur världen. Nu är det hinder som fanns borta. Frågan gäller alltså riksdagens hus. Jag vill anföra några motiv till att jag motionerat just om kompensation till Olof af Forselles. Jag gör det genom att ge en kort historik. I dag den 9 maj 1985 stod jag i solskenet på Vasabron och såg ned mot Helgeandsholmen. De här husens läge på Helgeandsholmen är enastående, med Strömmen och kanalen alldeles intill. Det är faktiskt en mycket bra plats för ett parlamentshus. Miljön är enastående. Holmen är så stor och husen är så stora att det finns utrymmen. Byggnaderna lämpar sig för ett parlaments arbete. Det finns möjligheter till närhet, till närkontakt. Området är centralt beläget i staden, men ändå avskilt och lättbevakat. Allt det som riksdagen behöver skulle ha kunnat få rum här vid Strömmen, kanalen, Mälaren och Saltsjön, och det skulle ha varit oerhört värdefullt. Lokalerna skulle ha kunnat fördelas så, att det blev en tidsvinst och stor säkerhet. Dessutom skulle lokalvården ha blivit billigare. Vi som arbetar här skulle ha kommit närmare varandra. Vi skulle inte ha behövt uppleva den splittring och spridning som ibland gör oss ledsna. Det är ju också en fråga om pengar. Vilken tidsvinst hade man inte kunnat göra! Jag tänker då på de vandringar som vi ledamöter bara i dag har att göra när vi skall bege oss till voteringarna. Det skulle också ha varit ekonomiskt — riksdagen tycker ju om besparingar — att välja ett annat alternativ. Jag har i min bänk en packe ritningar. Men det finns väl ingen tavla här, varför det är praktiskt omöjligt att visa några bilder. Dessutom är få ledamöter närvarande. För den som tvivlar kan jag tala om att jag så sent som för 14 dagar sedan studerade ritningarna. Jag frågade mig då: Är det verkligen möjligt att det fanns ett förslag som omfattade en lösning som innebar att allting hade kunnat inrymmas i banklokalen och riksdagshuset? Ja, förvisso är det så. Det fanns alltså en ändamålsenlig planlösning, och det är ju vad riksdagen en gång begärde. Vi är många som kom in i riksdagen efter det att man för snart 20 år sedan började tänka på att riksdagen skulle ha lokaler för enkammarriksdagen. Jag försäkrar att riksdagen begärde att få ha sina lokaler just på Helgeandsholmen. Nu har vi, till en miljardkostnad, fått ett hus som ingen vill ha — som arkitekt Erik Wåhlin skrev för några år sedan. Det rör sig ju om sex byggnader. Egentligen är väl huset ännu inte färdigt. I juni månad 1970 utlystes en arkitekttävling. 1985 står vi här och förhållandena är som de är. Jag tänker då på avstånden här i huset. Vi har blivit ett vandrande folk. Effektiviteten hämmas. Det är sant att det finns många tekniska hjälpmedel. Ändå undrar jag om det i längden verkligen går att ha det så här. Kan vi fortsätta att ha ett parlament som skall fungera under sådana förhållanden? Det finns många defekter och risker. Vidare har jag frågat mig: Hur blev det med museet? Senare i debatten kommer Allan Åkerlind att tala om garaget. Till min stora förvåning råkade jag få i min hand ett förslag från riksdagen som är daterat den 27 mars. Men förslaget hamnade hos mig så sent som förra veckan. Jag råder alla ledamöter att noga läsa förslag nr 18. Jag vill också erinra om att vi i detta sammanhang har rätt att väcka motioner. När det gäller detta förslag finns det saker som gör mig djupt oroad. Det gäller t.ex. grundvattnet. Egentligen är det väl fråga om vatten från sjön som tränger in. Vidare gäller det vissa andra förhållanden — pålskallar etc. Dessa saker har jag och även andra gång på gång påtalat. Men våra uttalanden har avfärdats. Man sade att vi var mörkmän, att vi målade upp en alltför mörk bild. Vad är det då som har skett? för någonting har skett. Och vad är det som sker? Det talas här om trösklar som skall flyttas och om tätskärmar. Det råder inget tvivel om att det är fråga om miljardbelopp, om nu vattendomstolen gör det möjligt att åstadkomma ändringar. Jag återgår till det här med ritningarna. Egentligen borde alla ha fått ta del av ritningarna, även om det kanske är fruktlöst. Det fanns emellertid geniala förslag som var både funktionella och billiga. Det har t.o.m. funnits förslag som, om de förverkligades, skulle ha inneburit att vi hade kunnat vara kvar i huset. Ett provisorium här skulle ha kostat 32 miljoner. Men hur var någonting sådant möjligt? Låter det inte som en saga? Jo, det var möjligt därför att det fanns en man som hade kännedom om riksbyggnaderna, en man som i åratal — totalt 21 år — hade arbetat framför allt åt riksdagen. Han hade ständigt uppdrag för riksdagens räkning. Vi som var med i mitten av 1960-talet minns hur fruktansvärt det var om vi ville ha en enskild vrå att arbeta i — det fanns nämligen inga sådana. Då byggdes det uppe vid taket ledamotsrum som var mycket populära och som det var stor konkurrens om. Vem hade byggt dem? Jo, det var Olof af Forselles. Han gick här nästan som en tomte som gjorde allt på beställning, och vi var mycket tacksamma för det. Olof af Forselles stod bakom ett förslag varigenom lokalfrågan enligt riksdagens begäran löstes, med alla lokaler placerade mellan vattnen. Varför blev inte detta förslag riksdagens beslut? Det var det enda förslag som hade inneburit att man klarade planeringen. Jag kan hänvisa till en motion av Alf Wennerfors från 1972, där det skrivs en del om detta. Genom sorgliga omständigheter trasslade det till sig, och de som hade framlagt förslaget, byggt på Forselles noggranna kännedom och beräkningar, fick ett kort meddelande: ”ej utvecklingsbart”. Det är nog de dyraste rader som riksdagen någonsin har fått anledning att fundera över. Kostnaden beräknades då till cirka en kvarts miljon för hela byggnationen, och därmed skulle vi ha haft våra lokaler här, förutom att förvaltningskontoret möjligen hade kunnat ligga på andra sidan Stallkanalen. Så har det alltså gått till. Jag har hållit många tal i denna fråga, och jag beklagar att jag måste gå upp en gång till. Det är många andra som före mig, med mig och efter mig har motionerat i frågan, och det är inga överord att säga att detta förslag skulle ha realiserats och att det var en olycka att det inte blev så. Jag avser dock inte nu begära att det skall bli någon ändring. Men vi kan se på det kalla riksdagshuset, på de väldiga ytorna och volymerna. Vi kan gå genom källaren och första våningen på andra sidan och tänka på allt som finns där, med gångar, trappor, prång, gårdar m.m. Hur tomt och hur föga utnyttjat är det inte! Det har blivit en bakgård av huvudingången mot Strömparterren, som för resten är anledning till förslag 18, vilket jag än en gång uppmanar mina kamrater att läsa noga. Vi har ett riksdagshus som, även om lokalerna i och för sig är bra, inte är vad det borde vara. Lokalerna kunde också ha placerats på ett annat sätt. Därför har vi motionärer ansett att riksdagen i dag skulle ge Olof af Forselles en kompensation — att det inte har skett för länge sedan förvånar mig. Det har på kammarens bänkar delats ett särskilt yrkande med följande lydelse: Jag skall inte begära votering på detta yrkande. Jag tror att det är en självklar uppfattning hos alla i kammaren, med något enstaka undantag, att detta är en hederssak för riksdagen. Jag tror att denna tanke finns förankrad inom alla partier. I KU:s betänkande 31 avstyrks motionerna med hänvisning till att det pågår en process och att det måste ske någonting först. Men processen är nedlagd, och därför finns det inga formella hinder att tillstyrka vårt förslag. Med tanke på att jag nu två år tidigare har ställts inför samma besked, att ärendet är föremål för handläggning, är jag rädd för att det kommer att fortsätta på samma sätt om vi inte nu mycket starkt markerar att det inte får fortsätta. Det är min förhoppning att så inte skall ske. Jag har mängder av papper i denna fråga, t.o.m. ett brev från Olof Palme. När han i fjol blev tillfrågad om ärendet sade han att han personligen var förhindrad att ingripa på grund av att det pågick förhandlingar. När det nu inte längre pågår förhandlingar bör det inte finnas något hinder för honom, för socialdemokraterna eller för någon annan. Med tanke på de väldiga belopp som det har kostat riksdagen att ställa i ordning de lokaler som vi nu har och med tanke på vad som kan komma av förslag 18 är själva ersättningsbeloppet till Olof af Forselles en spottstyver. För honom och för hans familjs existens är detta absolut avgörande, men för riksdagen kan det inte vara något problem. Jag vill vädja till alla kammarens ledamöter om att de skall studera den här saken närmare. Vi skall komma ihåg att vi inte kan skjuta ifrån oss denna fråga ännu en gång — något sådant anser jag skulle vara helt orimligt. Det skulle kännas mycket svårt för mig om vi fick uppleva att man t.o.m. skall begära skadestånd av Olof af Forselles, som är ruinerad.

Herr talman! Under förra året väckte jag en motion om riksdagens parkeringsmöjligheter. Vi förlorade ett eget garage i och med att riksdagen flyttade från Sergels torg, och jag begärde i motionen att den angelägenheten skulle ordnas. Förra året avstyrkte utskottet motionen, och riksdagen avslog den, med hänvisning till att den aktuella frågan låg inom förvaltningskontorets ansvarsområde. Utskottet förutsatte emellertid ”att förvaltningsstyrelsen uppmärksamt skulle följa garagefrågan i syfte att på lämpligaste sätt trygga ledamöternas och personalens behov av goda och säkra garageringsmöjligheter”. Mig veterligt har ingenting hänt trots denna fromma förhoppning. Och det räcker inte med fromma förhoppningar — man kan inte parkera på dem! Vi motionerade ånyo under den allmänna motionstiden. Den här gången var vi 16 personer från fyra olika partier som motionerade. Vi begär ”att riksdagen beslutar att riksdagen skall ha ett eget permanent garage i anslutning till riksdagshuset och att förvaltningsstyrelsen ges i uppdrag att lösa denna fråga och övriga i motionen upptagna parkeringsfrågor och kommunikationsproblem”. Vilka övriga frågor har då tagits upp? Vi har nämnt busslinjer i anslutning till riksdagen, hållplatser för bussar och möjligheten att trafikera Riksgatan. Vidare bör, som vi skriver, ”alla tillgängliga ytor på Helgeandsholmen runt både det gamla riksdagshuset och f.d. riksbankshuset utnyttjas för parkeringsplatser — när riksdagen är i arbete”. Vissa platser bör också kunna erbjudas besökare. Vi påpekade i motionen att tidigare kritik kvarstår beträffande det garage under Klara kyrka vilket används i dag. Vi skrev att ”förutom att dessa parkeringsmöjligheter ligger långt från riksdagshuset så innebär en parkering där stor otrygghet. Platsen är obevakad, ett stort antal obehöriga tycks ha tillgång till koderna för att komma in i garaget, och inbrott i bilar har förekommit.” Många som skall gå dit under sena kvällar i dåligt upplysta och obevakade korridorer känner olust. Jag känner själv olust över att gå dit sent på kvällen. Vad skall då inte kvinnliga ledamöter känna? Många har bekräftat att de ogärna går dit ensamma. För personalen i huset är situationen naturligtvis likartad. Konstitutionsutskottet säger i sitt betänkande nr 31: ”Utskottet förutsätter att frågan om förbättrade möjligheter till såväl korttidsparkering i nära anslutning till riksdagshuset som förbättrade möjligheter till trygg permanent parkering ägnas särskild uppmärksamhet. Detta är självfallet av stor betydelse för ledamöter, besökare och tjänstemän som är knutna till funktionerna i kammare, utskott och pågående utredningsverksamhet.” — Det är ungefär samma skrivning som förra året. Utskottet förutsätter att frågan ägnas uppmärksamhet, och sedan händer ingenting mer. Utskottet fortsätter: ”Då något särskilt uppdrag i frågan inte får anses erforderligt avstyrker utskottet motionen.” Det är en välvillig skrivning och ingenting mer. Risken är att det går som det gick förra året med vår motion — ingenting händer. I betänkandet skrivs också: ”I yttrandet från förvaltningskontoret framhålls att det inte utan stadsplaneändringar går att skapa flera permanenta parkeringsplatser på Helgeandsholmen. Däremot torde ett mindre antal nya platser kunna ordnas i närheten av förvaltningshuset.” Dessutom är man negativ till trafik på Riksgatan. Förvaltningskontoret har alltså lämnat ett negativt yttrande. Jag vill fråga utskottets ledamöter: Har inte förvaltningsstyrelsen, som skall sköta dessa frågor, haft möjlighet att yttra sig? I fjol sades att man förutsatte att förvaltningsstyrelsen uppmärksamt skulle följa garagefrågan i syfte att på lämpligaste sätt trygga ledamöternas och personalens behov. Varför skulle då inte förvaltningsstyrelsen höras? Vad har styrelsen sagt om den nu blivit hörd? Det har inte framkommit. Oavsett detta är det självklart att vi åtminstone bör kunna gå så långt att alla ledamöter i kammaren instämmer med motionärerna i att förvaltningsstyrelsen skall ges i uppdrag att lösa denna fråga. Det är vad motionsyrkandet går ut på: att förvaltningsstyrelsen skall ha ett direkt uppdrag från riksdagen att lösa frågan. Det räcker tydligen inte med vackra ord. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motionen 1569.

Herr talman! Jag ber att först få instämma i vad Allan Åkerlind anförde — ja, inte bara det, jag vill kraftigt understryka vad han påpekade. Jag behöver inte särskilt mycket lägga ut texten om hur betydelsefullt riksdagsarbetet är. Det var ett riktigt beslut som riksdagen fattade att vi skulle flytta tillbaka till Helgeandsholmen. De nya riksbyggnaderna har kostat mycket pengar, men det är ändå fråga om landets riksdagshus, det hus där folket genom sina demokratiskt valda ledamöter beslutar om landets och människornas väl och ve. Dessutom är investeringen långsiktig. Helgeandsholmen och dess riksdagshusbyggnader skall stå här i många decennier, kanske sekler. I stort sett fungerar riksdagens hus bra både för ledamöter och för anställda, men det som är bra kan bli bättre. Jag vet att det finns många önskemål om det, och det visar också motionerna i detta ärende. Det finns en mycket lång rad av servicefrågor som är listade i förvaltningsstyrelsen och i direktionen och som vi tillsammans med förvaltningskontorets tjänstemän arbetar med. Men låt mig få säga till dem som är missnöjda att det är vi själva som har det häri våra händer. Vi kan inte skylla på dem som en gång fattade beslutet att vi skulle flytta hit och som fattade beslut om hur vi skulle utforma lokaler, service och mycket annat. Våra representanter har i många olika organ varit med och utformat det, och är det så att vi är missnöjda med det skall vi vara missnöjda också med de representanter som utfört det här arbetet. Vi kan inte heller skylla ifrån oss på de tjänstemän som arbetar med den här typen av frågor. Det är vi förtroendemän som har det yttersta ansvaret, och det är i så fall vi som skall ge tjänstemännen de resurser som krävs för att förbättra det ena eller det andra. Det finns alla möjligheter att vända sig till de olika representanter vi har i direktion, förvaltningsstyrelse, konstitutionsutskott och många andra organ. Vi kan till dem framföra önskemål på olika sätt. Men vi måste också ta ansvar för vad denna ökade och förbättrade service — som jag tycker är självklar — kostar. Låt mig beträffande garaget säga att vi måste acceptera att bilen intar en central plats i det moderna samhället. Den gör det för riksdagsmän, den gör det för anställda och den gör det för besökande. Därför måste vi acceptera bilen i vår närhet, runt omkring dessa byggnader. Det verkar som om vissa menade att det inte skall synas att vi har bilar. Det är litet för sorgligt. I varje fall skall man kunna ordna med parkeringsmöjligheter i anslutning till, riksdagens byggnader, så att vi till vardags har möjlighet att ställa bilarna här. Sedan skall jag svara på den fråga som Allan Åkerlind ställde om hur remissförfarandet har gått till. Det står på s. 7 i betänkandet att det ankommer på förvaltningskontoret att ansvara för frågan om garage för riksdagens ledamöter och personal. Men man måste nog uppfatta ”förvaltningskontoret” inte bara som det kontor där tjänstemännen arbetar utan också som förvaltningsstyrelsen. Jag skulle förmoda att det är rätt få riksdagsmän och anställda som känner till det sätt på vilket det här skall tolkas. Jag kani varje fall nämna att det inte är förvaltningsstyrelsen som har yttrat sig. Det är alltså inte förtroendemännen som har fått yttra sig, och det är mycket beklagligt. Vi diskuterade det när det här var aktuellt, men vi gjorde dess värre som vi hade gjort tidigare, och det är alltså enbart tjänstemännen som har yttrat sig om motionerna. Det tror jag att vi får ändra på inför nästa riksmöte. Jag menar att det bör vara ledamöterna i förvaltningsstyrelsen och dess direktion som yttrar sig och också tar ansvar för de ståndpunkter som framförs till konstitutionsutskottet. Jag sade i inledningen till mitt anförande att jag verkligen delar Allan Åkerlinds uppfattning när det gäller behovet av ett annat garage än det vi nu har. Det är på tok att riksdagsmän, både manliga och kvinnliga, inte ens vågar gå ned i det garage vi har. Jag kan bara nämna att jag i måndags kväll efter en kampanjdag skjutsade ned en kvinnlig ledamot i garaget till hennes bil. Hade jag inte gjort det eller hade vi inte träffats hade hon inte själv gått ned utan bilen hade fått stå kvar, och så hade hon fått extra besvär med att komma hem så sent på kvällen som det var. Jag tycker det är otillfredsställande att vi skall ha det på det sättet. Jag delar allas uppfattning att vi på sikt måste få till stånd en annan lösning. Men jag säger återigen: Det är inte tjänstemännens fel att det har blivit på det här sättet. Det är vi själva som fattat ett sådant beslut, och därför är det vi själva som måste ta itu med saken och också verkligen ställa in oss på att det kan kosta mer pengar att komma fram till en annan lösning. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till Allan Åkerlinds motion.

Herr talman! Jag vill säga ytterligare några ord om remissförfarandet. Jag sitter i kulturutskottet. Vi har ibland till oss fått remisser från andra utskott. Vi fattar beslut vid bordet och vi skickar svar. Ibland finns svaret tryckt i det utskottsbetänkande som vi har medverkat i. Jag är mycket förvånad över det som har skett i detta fall. Jag hoppas att det aldrig skall upprepas. Alf Wennerfors, som jag väl håller med i stort, säger att vi kan vända oss till tjänstemännen. Ja, men vad tjänar det till? Finns det i motionerna i år och tidigare några bevis för att det sker någonting, t.ex. med garaget? Har inte riksdagen makt att sätta i gång någonting? Vi har själva ett ansvar, säger Alf Wennerfors. Javisst har vi det. Men vi som är missnöjda — om jag skall uttrycka det så — har motionerat tidigare med förslag som skulle ha kostat mycket mindre, kanske 1 miljard kronor mindre. Om det hade pålats t.ex., hade det kanske inte behövts göras något åt Strömmen och trösklarna. Men nu står vi inför fullbordat faktum, och vi finner oss i det. Jag skall inte kverulera. Men det vore för mycket begärt, att vi inte skulle få uttrycka våra tankar om saken. Vi ville tillbaka till Helgeandsholmen — även jag. Men jag tänkte just på Helgeandsholmen och inte på kanslihuset, annexet och huset bortom Myntgatan. Det är inte redovisat vad det skulle ha kostat att använda dessa byggnader för annat ändamål. Det är svindlande affärer som vi håller på med. Det är ett faktum. Alf Wennerfors och jag har ett ansvar; det är sant. Alf Wennerfors sade att riksdagen skall vara kvar här i sekler. Då är han en strålande optimist. Jag tror inte att det går i längden. Jag tror inte att arbetsbelastade svenska riksdagsmän vill fortsätta att vandra och vandra. En kollega bor i det huset, den delen och den våningen. Det kan inte fortsätta så här. Det vore en katastrof.

Herr talman! Jag skall gå in på de yrkanden som här har ställts. Nils Berndtson har såsom han angav redan under utskottsbehandlingen ställt ett yrkande här i kammaren om att riksdagen med godkännande av utskottets hemställan i övrigt uttalar sig för att riksdagens plenisal får användas även för riksdagspartiernas kongresser och motsvarande sammankomster. Ett genomgående drag när vi har behandlat dessa frågor — det vill jag framhålla för samtliga som här har yttrat sig — är att vi tycker att vi skall ha ett ansvarsförhållande här i riksdagen, som innebär att om partierna placerar personer i förvaltningsstyrelsen och ger dem i uppdrag att syssla med dessa frågor skall dessa personer också bära ansvaret härför. Utskottet har därför när det gäller upplåtelse av riksdagens plenisal följt vad som har uttalats av förvaltningskontoret. När jag talar om förvaltningskontoret, menar jag alltid förvaltningsstyrelsen. Det är dess sak att hela tiden ha uppsikt över kontoret och ta ansvar för dess yrkanden. Jag vill alltså, under hänvisning till förvaltningsstyrelsens synpunkter på hur man skall upplåta riksdagens plenisal och med hänvisning till att det skett en upprustning av andrakammarsalen, yrka avslag på Nils Berndtsons förslag och bifall till utskottets hemställan i denna del. Sedan har Tore Nilsson hållit ett långt anförande med synpunkter på bl.a. riksdagshusets utformning. Jag har själv — det vet alla i utskottet — tidigare varit kritisk mot flyttningen hit. Jag har fört fram en del av de argumenten i ett tidigare skede. Jag anser att i dag måste man acceptera det faktum att vi befinner oss i det nygamla huset och att vi här bör göra vårt bästa för att få det att fungera så bra som möjligt. Det sker nu genom arbete i förvaltningsstyrelsen. Utskottet har genom sin arbetsgrupp också försökt att medverka till detta. Detta är min allmänna kommentar till Tore Nilssons anförande om funktionerna här i riksdagshuset och behovet av förbättringar på den punkten. I det sammanhanget kanske jag också kan ta upp de synpunkter som Allan Åkerlind har anfört och som framför allt gällde riksdagens garage. Jag måste säga att jag är förvånad över Alf Wennerfors inlägg här. Alf Wennerfors är vice ordförande i direktionen. Det måste ju finnas glänsande möjligheter för honom att påverka förhållandena när det gäller riksdagens garage.

Vårt uttalande kan inte missförstås. Det är en klar beställning av åtgärder från förvaltningsstyrelsens sida. Jag anser inte att jag behöver yrka bifall till motionen, för min tolkning är den att förvaltningsstyrelsen gör allt för att beställningen skall bli verkställd. Sedan till Tore Nilssons anförande i det stycke som berör kompensation till byggnadsingenjören Olof af Forselles. Vi har där skrivit från utskottets sida att sakfrågan sedan länge är föremål för handläggning inom förvaltningskontoret och utskottet har därför inte funnit anledning att föreslå något särskilt uppdrag åt detsamma. Med detta — och då tror jag att jag kan instämma i vad Tore Nilsson här sade — har vi ingalunda visat att vi har ett iskallt hjärta då det gäller det humanitärt viktiga i att man kan nå fram till en uppgörelse i dessa frågor. Jag hoppas att detta skall kunna ske inom ramen för förvaltningsstyrelsens arbete, för även på den punkten anser jag att de som har fått vårt förtroende att verka inom ett arbetsområde också bör utföra det arbetet. Jag menar alltså att det är av formella skäl vi yrkar avslag på motionen, men vi ställer oss positiva till samtal i de här frågorna. Jag vill också i övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Varken i budgetpropositionen eller i den PM vi hade som underlag vid utskottsbehandlingen har några som helst skäl redovisats för förslaget till begränsningar när det gäller användningen av plenisalen. Jag menar att det hade varit befogat att få en redovisning av dem och en upplysning om att förvaltningsstyrelsen inte var enig. Det var avsaknaden av detta som gjorde att yrkande kom att ställas först här i dag. Jag kan inte frigöra mig från att det tydligen finns sådana skäl som jag nyss citerade från motionen. Då tycker jag man bör ta sig en funderare på vart det barkar hän om man har den synen på riksdagspartierna. I motionen står exempelvis att det har uppfattats som olämpligt att riksdagens välkända interiörer tillåts ockuperas av enskilda partier för ändamål som ligger utanför riksdagsarbetet. Det står faktiskt så! Jag tycker att Olle Svensson borde förhålla sig också till vad det är för tankegångar som redovisats i detta sammanhang och inte bara säga att vi har representanter i förvaltningsstyrelsen och skall lita på dem. Vi skall ju ändå til syvende og sidst pröva vad förvaltningsstyrelsen föreslår. Om det skulle föreligga praktiska skäl, personalfrågor eller resursfrågor, då är det inte logiskt att samtidigt vidga den krets som skall få disponera plenisalen till att även gälla kyrkomötet. Fortfarande befarar jag att somliga har luddiga tankegångar och inte tycker det är riktigt att riksdagspartierna utnyttjar riksdagens plenisal. Detta vill jag varna för. Olle Svesson talar om upprustning av andrakammarsalen, men jag menar att den inte kommer att fylla samma uppgifter som plenisalen. Det gäller i fråga om utrymme och antalet platser. Därför kvarstår i vissa sammanhang behov av att disponera plenisalen, och det är därför vi framlagt detta yrkande från vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande talar om att han var tveksam och inte ville flytta tillbaka hit. Jag tillhörde dem som ville tillbaka till Helgeandsholmen. Men vi kom inte till Helgeandsholmen, även om vi formellt har plenisalen och vissa utskottsrum här, utan det blev någonting annat. Konstitutionsutskottets ordförande ville att vi skulle göra vårt bästa. Det vill också jag, men jag anser att till detta hör att man väcker sådana här motioner. Jag är också mycket tacksam för hans instämmande i andemeningen i det jag har sagt. Jag betraktar hans ord här som en bekräftelse på att frågan om kompensation till byggnadsingenjören Olof af Forselles snarast skall bringas till en definitiv lösning. Jag behöver alltså inte instämma i det särskilda yrkandet, utan jag upplever att konstitutionsutskottets ledning nu i dag menar att inget formellt hinder längre föreligger och riksdagsledamöterna anser att denna fråga skall bringas ur världen. Jag har inte precis sagt att konstitutionsutskottet hade något kallt hjärta eller vad Olle Svensson använde för ord. Jag bara förvånar mig över hur detta kan förhalas år efter år. Det som låg i vägen skulle för länge sedan varit borta om man bara sagt att detta skall ordnas. Men det har varit en hel del övrigt att önska här. Tack i alla fall för det som jag nu senast fick höra.

Herr talman! Olle Svensson är förvånad över att jag som är vice ordförande i förvaltningsstyrelsen yrkar bifall till Allan Åkerlinds motion. Nu får jag meddela Olle Svensson, att tack vare att jag är vice ordförande och dessutom arbetar i direktionen, har jag självfallet stora möjligheter att påverka besluten. Men dessa möjligheter har inte räckt till. Därför hälsade jag med tillfredsställelse att Allan Åkerlind redan förra året väckte en motion om garageproblemet. Han var då ensam. Han fick fem röster i voteringen. Några avstod. Så kommer han tillbaka i år med en motion som stöds av Jan-Erik Wikström, Elis Andersson, Allan Ekström, Rolf Clarkson, Inger Koch, Blenda Littmarck, Margaretha af Ugglas, Jens Eriksson, Hans Göran Franck, Sylvia Pettersson, Karin Söder, Göran Ericsson, Görel Bohlin, Jan-Eric Virgin och Gunnel Liljegren. Jag förmodar att de tänker rösta för den här motionen när det så småningom blir fråga om att trycka på knapparna. Det är så det går till — det vet ju Olle Svensson själv — att om man inte får tillräckligt stöd i de organ där man sitter och arbetar för en sak, får man pröva om det är möjligt att påverka människor i andra organ. Det är detta vi håller på med, Olle Svensson, för att på sikt kunna lösa frågan. Dessutom är det märkligt att förvaltningsstyrelsen beträffande upplåtelsefrågan, som ju Nils Berndtson agerar i, tagit klar ställning och bestämt hur det skall vara. Men i garagefrågan har vi alltså inte yttrat oss till konstitutionsutskottet. Det är tjänstemän på förvaltningskontoret som gjort det. Det är tydligen en praxis som vi själva naturligtvis kan och bör ändra på. Så Olle Svensson skall inte alls vara förvånad över att jag, oavsett vilken position jag har, agerar för en sak som jag tycker är helt riktig. Det är för allas bästa, inte bara riksdagsmäns utan även de anställdas, och inte minst med tanke på dem som besöker riksdagshuset, som vi skall lösa parkeringsoch garagefrågan på ett avsevärt mycket bättre sätt. Det finns förmodligen inget parlament runt om i världen som har det så tokigt ordnat som vi.
Herr talman! Beträffande det senaste vill jag upprepa att jag är förvånad. Som vice ordförande i förvaltningsstyrelsen har Alf Wennerfors ett ansvar för det som riksdagen beställer från förvaltningskontoret. Vi har uttryckt oss positivt för åtgärder när det gäller garagefrågan. Eftersom vi gjort detta, anser vi inte att det finns någon anledning att yrka bifall till denna motion. Vi har förtroende för att förvaltningsstyrelsen kan klara frågan. Alf Wennerfors, som är vice ordförande i förvaltningsstyrelsen, delar inte konstitutionsutskottets förtroende för förvaltningsstyrelsen. Jag är förvånad över det. Jag vill markera att ett stöd för utskottet innebär ett stöd för aktiva åtgärder enligt vår skrivning till förmån för en lösning i garagefrågan. Till Nils Berndtson vill jag säga att jag på grund av de skrivningar som finns bedömer frågan om möjligheterna att öppna plenisalen så, att det i praktiken handlar om tillgång och efterfrågan. Beträffande min inställning till de luddiga formuleringarna i motionen vill jag hänvisa till det betänkande som Nils Berndtson faktiskt stött, där jag anslutit mig till ett yrkande om avslag på motionen. Det yrkandet står jag fast vid. Slutligen till Tore Nilsson i Agnäs. Jag är glad över att Tore Nilsson inte tänker begära votering med anledning av det förslag som han framlagt. Jag anser att det bör bli en lycklig utgång av frågan.
Herr talman! Det blir ett något ologiskt ställningstagande, om man dels anser att detta är en resursfråga som gör att man inte bör upplåta plenisalen till de politiska partierna, dels samtidigt vidgar det hela till att gälla även kyrkomötet. Jag tycker att ni på det viset hamnar fel. Jag vidhåller den uppfattningen att det är lika motiverat att låta de politiska riksdagspartierna använda plenisalen som de övriga organ, vilkas möjligheter ingen har motsatt
Herr talman! Jag förstår vad Olle Svensson menar. Eftersom jag nu sitter i förvaltningsstyrelsen skulle jag alltså kunna påverka frågan. Dessutom känner konstitutionsutskottet förtroende för både mig och mina kolleger i förvaltningsstyrelsen. Det värsta är, Olle Svensson, att under de år som jag suttit där har inte garageeller parkeringssituationen förbättrats särskilt mycket. Jag behöver stöd för de ansträngningar som jag gör, och det är därför jag menar att man bör gå längre. Alltså yrkar jag bifall till Allan Åkerlinds motion. Jag hoppas också att det blir en votering, så att riksdagsledamöterna i kammaren får tillfälle att visa sitt aktiva stöd så att vi får denna fråga löst.